Herr talman! Jag får be kammarens ledamöter om visst överseende om jag kanske upprepar mig i mitt replikerande. Först ska jag säga till Folkpartiets heder att man har insett en del av komplikationerna med sina egna förslag när man, som Helena Bargholtz, pekar på att en kompetenskatalog i grundlagen skulle leda till en federativ statsbildning och att man kanske inte är direkt intresserad av det. Men låt oss bortse från den möjligheten och återgå till frågan. Man kan mycket väl ha den inställning som Folkpartiet har, att politisk makt och kompetens ska fortsätta att i omfattande grad decentraliseras till kommunerna. Det är en hedervärd politisk åsikt. Varför ska inte den brytas mot andra uppfattningar om hur den fördelningen ska ske på sedvanligt sätt? Varför ska detta avgöras på förhand i någon form av kompetenskatalog? Vad är avsikten med att på detta sätt begränsa den vanliga majoritetsprincipen när det gäller kompetensfördelningen?
Herr talman! Vår ambition med det här förslaget är att föra frågan om kommunalt självstyrelse ett steg längre fram. Man har talat om det här under så många år, och det är ett ganska luddigt begrepp både för oss som sitter i riksdagen och för dem som är ute i kommunerna. Då har vi sagt: Låt oss se om vi kan konkretisera det. Detta är en ansvarsfördelning som kommer att diskuteras i riksdagen. Det här är ett grunddokument, och det ska tas upp vad som ska ligga på den nationella respektive den lokala nivån. Som jag sade är det en tanke som vi har. Okej, den är inte färdigutvecklad, men vi tror stenhårt på den. Det är att vi skulle slå fast befogenhetsfördelningen i en lag, och det är vi i riksdagen som fattar beslut om den lagen. Sedan kan man fundera på om man ska ha en regel som ger en minoritet i riksdagen rätt att skjuta behandlingen av ett förslag, som ändrar på den rådande maktfördelningen mellan central och lokal nivå. Det här tycker jag att även Mats Einarsson, som ändå är mycket av en centralist och inte mycket av en förnyare på det här området, skulle kunna tycka vara en intressant idé att vidareutveckla. Mats Einarsson kan inte rimligen mena att allt är jättebra som det är. I så fall tycker jag att han har en skev verklighetsuppfattning och måste ha mycket tråkigt i politiken.
Herr talman! Jag kan garantera att jag absolut inte tycker att allt är precis som det ska vara. Det är därför jag är engagerad i politiken. Jag är dessutom en närmast fanatisk anhängare av majoritetsprincipen, vilket jag klargjort i annat sammanhang. Därför är jag mycket misstänksam mot varje försök att göra ingrepp i denna majoritetsprincip genom att på ett eller annat sätt göra det svårare för majoritetens vilja att slå igenom. Den kommunala självstyrelsen definieras dagligen, skulle jag vilja påstå, genom de många beslut som riksdagen fattar. Nu vill en del partier slå fast detta en gång för alla, eller i alla fall för en viss period. Jag tror inte att det är ändamålsenligt. Jag tror dessutom att det i praktiken innebär ett ingrepp i denna majoritetsprincip, som Folkpartiet när det gäller bostadsföretag försvarar med en sådan hetta.
Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att det sätt som vi talar om, kompetenskatalogen, gör att debatten kan hållas levande mellan den kommunala självstyrelsen och centralmakten, att man kommer att pröva och diskutera detta naturligtvis både ute i kommunerna med sina önskemål om självstyrelse och här utifrån vad vi anser vara rimligt. Det är väldigt viktigt att lägga ned besluten på så låg nivå som möjligt. Det har att göra väldigt mycket med att få människor engagerade i sin vardag. Det är då man sysslar med frågor som ligger en nära politiskt som det känns extra meningsfullt. Och jag tycker att vi borde kunna enas om att vi måste se till att på det sättet hålla demokratin levande.

Herr talman! Det är väldigt få betänkanden med så många motioner och så få reservationer som det här. Det beror på, som många tidigare här påpekat, att det mesta tas om hand av pågående utredningar, framför allt Kommundemokratiutredningen. Vi har, de flesta av oss, accepterat detta i de flesta fall. Det finns dock några reservationer i betänkandet. Jag skulle vilja ta upp några frågor, framför allt dem där jag gjort en markering i betänkandet och främst det som handlar om begränsning av rätten att överlåta egendom och verksamhet, som Helena Bargholtz bl.a. tog upp. Där har jag ett särskilt yttrande. Detta läggs in i Kommundemokratiutredningen. Det sker också en beredning just nu i regeringen, ALL Jag ska också ta upp miljöstyrande vägavgifter, som jag tycker är en viktig fråga, och sedan kommentera en del andra. När det gäller den kommunala självstyrelsen tror jag att de flesta av oss i denna kammare är intresserade av att förstärka den på olika sätt. Det finns olika metoder. Vi har olika batterier av idéer, kan man säga, som vi har tagit upp i en särskild kommunaldemokratisk debatt här för ett tag sedan. Jag tror att man jobbar i Demokratidelegationen med de här frågorna, Kommundemokratikommittén håller också på med detta. Jag tror att man i de flesta partier är oerhört intresserad av att på något sätt få kommunernas medborgare att bli intresserade av politik, ta del av och engagera sig. Det tror jag inte är något speciellt för Centerpartiet, som Åsa Torstensson nämnde här. När det gäller att på något sätt begränsa kommunens möjlighet att sälja ut bostäder, sjukhus osv. måste jag säga att det för mig är ungefär som att ha ett vårdträd hemma på gården som har stått i generationer, och plötsligt är det en i släkten som vill såga ned det där vårdträdet därför det skymmer sikten eller skuggar för mycket. Sedan är det vårdträdet borta. Det går inte att plantera om det och få det lika stort och fint som det har varit. Ungefär så ser jag på det här att sälja ut kommunala bostadsbolag eller sjukhus eller infrastruktur som är strategisk viktig verksamhet eller egendom. Den demokratiska idé vi har är att en majoritet bestämmer. Ja visst. Men hur ska vi se till att de långsiktiga saker som är viktiga inte kan rivas ned på en gång, något som har tagit väldigt lång tid att bygga upp? Jo, man kan införa något slags tröghet, det vi kallar demokratigaranti. Det är precis vad vi gör när det gäller att ändra i grundlagen. Två beslut med ett val emellan är ett rimligt sätt att lägga in en tröghetsfaktor. Skulle det vara en majoritet på två tredjedelar, så kommer det förmodligen att vara en majoritet efter valet också. Det är väl inte så stor chans att två tredjedelar plötsligt blir en minoritet. Därför kan vi tänka oss den lösningen som ett alternativ. Det här tycker jag är viktigt att få sagt, och det säger jag också i mitt särskilda yttrande. Jag hoppas att det här kommer att bli det val man gör när det gäller att, utan att trampa på självstyrelsen, ge instrument som garanterar demokratins fortsättning och garanterar långsiktiga verksamheters varande, att de inte kan rivas ned hur som helst. Miljöstyrande vägavgifter är någonting som är på gång. Jag har själv motionerat om det, och det förekommer i Österrike, Tyskland, Schweiz, i Luxemburg snart. I Singapore har man infört ett system där man genom ett GPS-system ser var trafiken går och belastar den med kostnader om den ger sig in i innerstaden Singapore. Då handlar det om miljö och trängselrelatering, dvs. att man vill styra om trafiken så att den inte skadar mer än vad den behöver. Det är ett system som man mycket väl skulle kunna införa i Sverige och också i storstäderna. Det kräver inte någon grundlagsändring om man beslutar om en skatt och gör det möjligt för kommunerna att få del av denna skatt. Det behöver inte vara sådan millimeterrättvisa att den måste gå tillbaka exakt till den verksamheten. Det finns många andra skatter - alkoholskatt och annat - som inte direkt går tillbaka till källan. Man måste utreda det här och se på hur problemet kan lösas - det finns många exempel här. Det är en viktig miljöfråga och därför bör vi snabbt se till att det tillsätts en utredning som löser dessa problem. Det är inte alls säkert att det som jag har nämnt är det som är det absolut bästa. Det finns säkert varianter på det. Kommunala folkomröstningar är också en sak som ska utredas av Kommundemokratiska kommittén liksom frågan om direktval av kommundelsnämnder. Miljöpartiet har en speciell idé om kommunala folkomröstningar. Det ska krävas ett initiativ från 10 % av kommunens medborgare. Sedan måste det ske en folkomröstning. I dag krävs det ju 5 %, och sedan är det kommunfullmäktige som avgör om det ska hållas folkomröstning eller inte. Det har tagits ett förfärligt stort antal initiativ, 60-70 stycken, men det är väldigt få som har lett till folkomröstning. Därför är det viktigt att gränsen höjs och att det, när gränsen är uppnådd, ska hållas folkomröstning. Frågan om medborgardeltagande i fullmäktige finns också med i utredningen. Här finns det förslag från alla partier, men dem behöver jag inte gå in på. Det fanns en majoritet för det förslag om förtroendevaldas arbetsförhållanden som Vänstern lade fram, nämligen att de som sitter i styrelser för kommunala företag ska jämställas med övriga förtroendevalda, och det är helt okej. Vi i Miljöpartiet anser att det måste bli en annan syn på förtroendevalda i kommuner och landsting. Både ledighetsanspråken och ersättningarna måste värderas upp. Vi måste ge incitament så att människor verkligen stannar kvar i politiken. Avhoppen är för många i dag. Det är kris för den kommunala demokratin. Jag har en del frågor till Åsa Torstensson angående indelningsfrågan och regionfrågan, eftersom vi satt i samma utredning, PARK-utredningen. Där var vi överens om att det var för kort tid för att göra en riktig utvärdering och att nya regioner skulle inbjudas att anmäla sitt intresse, vilket just nu sker. I reservationen säger Åsa Torstensson att samtliga regioner bör ha direktvalda regionfullmäktigeförsamlingar som högsta beslutande organ. Jag är av samma åsikt som Åsa Torstensson, att detta har ett högt demokratiskt värde. Men det finns faktiskt olika folkviljor och olika idéer ute i landet. Det finns olika sammanslutningar av kommuner i en region som samarbetar, och det steget mot direktval måste vi också kunna acceptera under en viss tid. Miljöpartiet stöder fortsatta försök. Det är viktigt att man låter försöken få ta sin tid. Man kan inte plötsligt avbryta försöken och permanenta dem. Tiden har varit för kort för att man ska kunna göra en utvärdering. Jag skulle vilja veta hur Åsa Torstensson ser på detta med folkviljan. Herr talman! Till sist vill jag ta upp frågan om ungdomars möjlighet att engagera sig i politiken. Det finns många olika former av ungdomsråd, men dessa tenderar att bli något av en skendemokrati. Man tillsätter olika ungdomsråd som ska känna sig delaktiga, men det är de inte. Det skulle de kunna bli om de hade t.ex. förslagsrätt i kommunfullmäktige. Det är en idé som jag tycker att Kommundemokratikommittén borde ta upp.

Herr talman! Per Lager sade att han hade avgett ett särskilt yttrande som är grundat på Miljöpartiets motion om kommunernas rätt att överlåta egendom. Kärnpunkten där är väl detta som står i texten om strategiskt viktig verksamhet. Det skulle vara en grund för en ändring av beslutsformerna. Per Lager gjorde en liknelse med ett vårdträd som han hade på sin gård. Om jag ska fortsätta med den liknelsen handlar det ju inte om att fälla trädet, utan det handlar i så fall om att sälja vårdträdet, och då krävs det två tredjedels majoritet. Men det räcker med enkel majoritet för att fälla trädet. Det är det som händer ute i landstingen. Man lägger ned sjukhus trots att det finns opposition som försöker att hitta nya vägar och nya driftsformer. I stället lägger man ned verksamheter, och då räcker det med enkel majoritet. Så den liknelsen håller inte riktigt. Min fråga till Per Lager är: Vad är strategiskt viktig verksamhet? Och vem är det som avgör det? Ska det i så fall avgöras här i riksdagen med enkel majoritet?
Herr talman! Det är en viktig fråga att diskutera. Jag kan inte säga att jag är man att avgöra vad det ena eller andra är. Jag vet bara att vissa saker är oerhört viktiga för medborgarna i kommunerna. Sjukhusen är oerhört viktiga. Alla vi som bor på orter där man lagt ned sjukhus har sett effekterna av det. Om alla landsting lade ned sina sjukhus vore det ingen idé att ha kvar vårdträdet om man tog död på det på något annat sätt, det kan jag hålla med Per Samuel Nisser om. Men medborgarna vill kunna känna trygghet och vill att den viktiga verksamheten ska fortsätta att drivas eller byggas ut, men inte att den ska läggas ned. Risken är att t.ex. dålig ekonomi i kommunerna leder till en utförsäljningsvåg som gör att trädet sågas ned, dvs. att verksamheter försvinner. Vilka verksamheter är det som är strategiskt viktiga? Ja, jag nämnde sjukhusen och bostadsbolagen. Kommunerna har skyldighet att försörja medborgarna med bostäder, och då måste det finnas ett bostadsbestånd. Jag har också nämnt infrastruktur som vi är så beroende av att en utförsäljning skulle kunna medföra att vi går miste om en viktig verksamhet eller att det skulle hända någonting som vi inte kan ansvara för. Jag kan tänka mig att tillsammans med alla som är intresserade upprätta en lista över vad som är strategiskt viktig verksamhet, och jag tror att vi skulle kunna komma överens om det.
Herr talman! Det som förvånar mig är det ställningstagande som Miljöpartiet och Per Lager tydligen har, att man ska ändra på beslutsformerna. Man gör olika värderingar av olika röster. En två tredjedels majoritet och en kvalificerad majoritet innebär i praktiken att en röst från ett parti inte är lika mycket värd som en röst från ett annat parti, dvs. en man en röst gäller inte längre. Är det verkligen rimligt, Per
Herr talman! Vårt förslag är två beslut med mellanliggande val. Men om det skulle visa sig att det är en stor kvalificerad majoritet som är överens om en sak är det kanske inte nödvändigt. Huvudförslaget är ju två beslut med val emellan, som vi har när det gäller grundlagsändringar och som vi alla tycker om, antar jag, för att vi tycker att det är en stabilitet i det förfarandet. Det trampar inte alls på demokratin. Men sedan har ju just de två tredjedelarna en historia som kanske är intressant också för Per-Samuel Nisser, eftersom det var just de konservativa som fram till 1948 försvarade regeln att två tredjedelars majoritet krävdes för att man skulle sälja ut kommunal verksamhet. Tiden har sin gång och saker och ting förändras, och jag vill inte ha tillbaka regeln om två tredjedelars majoritet. Jag tycker inte alls att det är rätt. Men när vi ändrar i grundlagen tycker jag att det är en helt rimlig tröskel just för de viktiga egendomarna och verksamheterna som medborgarna är så rädda om.
Herr talman! Jag har roat mig med att läsa i Miljöpartiets partiprogram. Där står det bl.a. så här: Vi anser att beslut ska fattas så nära människorna som möjligt. Kommunerna ska ha rätt att dela upp sig i mindre kommuner och kommundelar som helt eller delvis ska kunna vara självstyrande. Det kommunala självstyret bör stärkas. Kommunerna ska ha ett absolut veto när det gäller stora eller djupt ingripande exploateringsplaner. Vi vill också utvidga den kommunala beskattningsrätten när det gäller exempelvis företag och miljö. Ja, det är skrivningar som förpliktigar. Jag tycker att Miljöpartiet låter orden slås ihjäl av sina handlar när man inte är beredd att tillstyrka en utredning som ska titta just på det som man skriver att man vill ha, ett stärkande av det kommunala självstyret. En utredning, Per Lager, betyder ju inte att man låser fast sig. Det innebär att man går in i ett förfarande där man med öppna ögon tittar på om det kanske finns mer optimala lösningar på hur det kommunala självstyret ska stärkas och regleras. Varför är det så farligt med den här utredningen?
Herr talman! Det är intressant att Maria Larsson använder just de ord som jag själv använde när vi behandlade det tidigare betänkandet, att utredningar brukar ge kunskap och att det inte är något att vara rädd för. Men det är klart att vi, som någon annan har sagt, nästan utreder till döds. Vi utreder allt och jämt. När det blir en för stark skrivning i en utredning gör vi om den eller skickar den någon annanstans. I framtiden kanske man skulle kunna hitta en form att skriva in en förstärkning av det kommunala självstyret i grundlagen. I dag ser jag inte riktigt att det skulle gagna saken. Vi har Författningsutredningen, vi har Kommundemokratiutredningen, vi har Demokratidelegationen. Vi har utredningar som nu rullar så starkt, så jag tror inte att det skulle vara så nyttigt om vi skulle starta en ny utredning just nu. Däremot skulle jag möjligen kunna tänka mig att göra det lite längre fram. Jag är lite rädd för det som Helena Bargholtz tar upp, som ju annars är en fråga som man mycket väl skulle kunna diskutera ur många olika aspekter, nämligen en kompetenskatalog. Jag tror om man skulle skriva in en sådan skulle man förmodligen låsa många frågor. Det skulle inte gagna utvecklingen. Men det är möjligt att man kan hitta någon variant däremellan. Jag tror inte att det är läge för det nu.

Herr talman! Jag kan hålla med Per Lager såtillvida att jag tycker att det är bra när man tar helhetsgrepp, och det gör man inte när man splittrar upp en fråga på en rad olika utredningar. Därvidlag tror jag att vi är överens. Däremot tycker jag att det är ett märkligt sätt att argumentera när man säger att i framtiden kanske vi kan hitta en lösning. När vi har alla de här utredningarna på gång är det just nu skjuts i de demokratifrågor som berör kommunerna. Då är det ett lämpligt tillfälle, tycker jag, att också titta på det som kan vara ett direkt stärkande lagskydd för det kommunala självstyret. Det ska inte resultera i någon form av kompetenskatalog. Det är inte min mening. Men Lagrådet har tydligt uttryckt att det är otillfredsställande reglerat i dag. Bryr sig inte Per Lager om vad Lagrådet säger i det avseendet? Sedan skulle jag vilja ha svar på en konkret fråga. Införandet av maxtaxa, som Miljöpartiet har medverkat till i kommunerna, är det någonting enligt Per
Herr talman! Lagrådet ska vi lyssna noga på, men det är inte alltid som Lagrådet styr vad vi sedan beslutar. Så har det visat sig vara i många sammanhang. Det beror på många olika faktorer. Jag kan inte gå in på alla nu. Jag tror att vi alla partier har lyssnat på Lagrådet, men att vi följer Lagrådets förslag helt beroende på vilken fråga det gäller och om förslaget passar oss bra eller inte. När det gäller frågan om maxtaxa, som kanske ligger lite långt ifrån det här ämnet, vet ju också Maria Larsson att vi träffade en uppgörelse om denna. Vi förändrade maxtaxan till det som vi kallar för mixtaxa. Det innebar att det blev en förändring av summorna och en mer rättvis taxa som gagnar dem som tjänar mindre. Vi tyckte inte om denna taxa, och det vet Maria Larsson, men vi ansåg att den var värd priset. Men genom att komplettera den med det som vi kallar för kommunal dagbarnvårdare - en fråga som vi tog upp under hösten - menade vi att det kunde bli en familjepolitisk helhet. Tyvärr ställde inte kd upp på vår motion. Det tycker jag var lite synd, för vi räknade faktiskt med att få borgerligt stöd. I så fall hade vi kunnat göra någonting bra av det hela. Detta var frågans gång.
Herr talman! Per Lager deklarerade i sitt anförande att det nog är så att alla partier ställer sig bakom ett stärkt kommunalt självstyre. Om det är så att alla partier är eniga brukar det ju aldrig vara så svårt att förändra. Men Per Lager och Miljöpartiet har ju valt att inte ställa sig bakom ett förslag om att stärka det kommunala självstyret, så jag blir lite konfunderad över vad Per Lager menar med kommunalt självstyre och styrkan bakom det. Därför vore det kanske på sin plats om Per Lager talade om vad Miljöpartiet vill med den kommunala självstyrelsen och vad kommunal självstyrelse har för innebörd för Miljöpartiet.
Herr talman! Det gör jag gärna. Jag tror nämligen, Åsa Torstensson, att det är förfärligt mycket som vi kan göra utan att göra en ändring i grundlagen. Det finns möjligheter och utrymme för det. Bl.a. kan vi se på alla de förslag som nu finns på agendan. Vi kan också ta oss en närmare titt på Demokratidelegationens arbete. Vidare har vi min partikollega i Kalix, kommunalrådet Peter Eriksson, som tillsammans med alla partier utom Socialdemokraterna nu driver lokaldemokratiska projekt som faktiskt har fått uppmärksamhet i hela Europa. Just de här sakerna visar att det går att förändra och stärka demokratin inom de ramar som vi har i dag. Det är självklart att vi ska pröva allt. Det kan hända att vi stöter på patrull och känner att det här inte räcker för att den kommunala självstyrelsen ska vara så stark som vi vill ha den. Det finns ju nationella mål och nationella rättvisekrav som gör att det kommunala självstyret aldrig kan blir fullständigt. Det måste alltid vara en balansgång. Vi är intresserade av att förstärka det kommunala självstyret, och jag tror att vi kan göra det inom de ramar vi har i dag. Det kan hända att det inte fungerar, och att de här försöken som just nu är på gång inte alls lyckas. Låt oss då titta på det som jag nämnde tidigare. Då kan vi kanske börja diskutera om vi ska ha en utredning om det här.
Herr talman! Jag skulle egentligen behöva lite mer tid med Per Lager för att få en definition av vad kommunalt självstyre är. Jag tar upp påståendena om att det finns en massa förslag som vi kan arbeta med utan att vi behöver hantera det kommunala självstyret ur grundlagsperspektiv. Men Per Lager börjar ge sig in i detaljstyrning av kommunen utifrån de kommunala medlen riktade till vissa delar av skolan och utifrån maxtaxan. Där är man inne och rotar i det innersta som handlar om hur man bestämmer i sitt eget hus med sina egna pengar. Det är det Per Lager ska svara på. Om vi har demokratiprojekt som riktar sig till att medborgare kan ge sig in i IT-projekt, något mycket intressant som pågår i Kalix, har inget att göra med kärnan i den kommunala självstyrelsen. Jag skulle vilja få en beskrivning. Vad är kommunalt självstyre för Miljöpartiet?
Herr talman! Jag måste säga att jag godtar de kriterier som finns i grundlagen om den kommunala självstyrelsen. Det står ganska vagt om den kommunala självstyrelsen, men jag, som också varit kommunalt förtroendevald, ser det kommunala självstyret som en möjlighet inom de fria ramar som finns. Jag tror att det som Åsa Torstensson tog upp, att man klampar in med centralistiska beslut, t.ex. maxtaxan och öronmärkta pengar, inte är bra. Det är inte bra, anser jag, att göra så. Det finns ibland anledning att göra det. Just den här balansgången mellan det ena och det andra är vägval man får göra. Jag tror inte att det här har skadat det kommunala självstyret. Det är kanske inte vad man hade önskat sig, men det finns, som jag sade, möjligheter att utvecklas det här på många andra områden. Jag kan tänka mig att diskussionen om vad det kommunala självstyret är skulle bli väldigt intressant om vi tog en hel dag och bara pratade om det. Då kunde vi dra upp riktlinjerna för var gränserna kan gå osv. Jag tror inte alls att Centerpartiet då står på en egen planhalva och helt och klart försvarar varje beslut i kommunen. Jag tror säkert att ni också har de här nationella målen och det nationella rättvisekravet för ögonen. Det skulle vara främmande, med tanke på att hela Sverige ska leva, om man inte hade det.
Herr talman! Jag känner i och för sig inget större behov av att söka en bostadspolitisk polemik med Per Lager. Men jag måste säga några ord om det här med att sälja ut kommunal egendom. Det är lite begreppsutredning. Först tror jag att vi måste skilja mellan formella beslut och materiella beslut, alltså beslut om hur vi fattar besluten och beslut i politiska sakfrågor. I det första fallet accepterar vi ibland vissa inskränkningar i majoritetsprincipen, två tredjedels majoritet och sådant. I det andra fallet, materiella beslut, är det ett allvarligt, långtgående principgenombrott att acceptera t.ex. två tredjedels majoritet. Vi bör skilja på dessa saker. Två tredjedels majoritet är en inskränkning av majoritetsprincipen. Miljöpartiets variant med två beslut med val emellan är inte en inskränkning av majoritetsprincipen, det är helt riktigt. Däremot tror jag att det är ett oerhört opraktiskt system. Om man nu ska sälja ett bostadsföretag kan man alltså i värsta fall få vänta i uppemot fyra år innan beslutet kan genomföras. Jag tror inte att det är ett särskilt praktiskt användbart som system, om jag säger så. Ingen av dessa varianter, två tredjedels majoritet eller två beslut med val emellan, är strikt talat någon inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Det är fortfarande fullmäktige som suveränt fattar besluten. Däremot finns det kanske anledning att göra vissa inskränkningar. Om man tror att en massiv utförsäljning av bostäder hotar en social bostadspolitik måste vi nog här, centralt i riksdagen, ta ett ansvar för detta.
Herr talman! Det är ju på sättet, tror jag, att Vänsterpartiet inte vill sälja ut de här kommunala bostäderna alls - rätta mig om jag har fel. Men vi i Miljöpartiet menar att vi måste finna en form, en demokratisk form men också en demokratisk garanti, en trygghet, en tröskel, för att det inte ska bli snabba utförsäljningar som man sedan inte kan ångra eller ta tillbaka. Man kanske hamnar illa till bara för att man sedan inte kan försörja medborgarna med bostäder. Så kan det bli om det går riktigt illa. Så jag skulle vilja fråga Mats Einarsson: Finns det någon bättre variant än den som vi har förslagit med två beslut med val mellan? Det tar lite tid. Men det är ju liksom själva finessen. Det är precis det som det ska göra. Kanske tar det lite för lång tid. Men har vi någon annan modell? Finns det en annan modell? Vi har funderat, jag har funderat. Jag kommer inte på någon bättre modell. Men det står självklart öppet. Är det någon som har en bättre och säkrare modell så kom fram med den!
Herr talman! Det är fråga om tre steg. Det första steget är att vi kommer överens om en kort förlängning av den stopplag som nu gäller så att vi kan utreda detaljerna i de val som måste göras. Steg två är att införa en tillståndsprövning av utförsäljning. Steg tre är att införa ett ekonomiskt incitament för kommunerna att behålla sina kommunala bostadsföretag. Det är det långsiktigt avgörande. Jag tror, och Vänsterpartiet tror, att det är oerhört viktigt att kommunerna behåller sina kommunala bostadsföretag just för att det ska bli möjligt att föra en vettig social bostadspolitik. Men vi är inte så rigida att vi säger att man ska förhindra varje tänkbar försäljning. Det finns naturligtvis tillfällen då det är rimligt och klokt att göra omstruktureringar även i ägandet av bostäder.
Herr talman! Men, Mats Einarsson, tillståndsprövningen måste man väl kunna se som ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen? Incitamentet - skulle det vara detsamma som det har varit tidigare, att man inte får all vinst om man säljer ut utan att en del av vinsten tas bort? Jag vet inte vad Mats Einarsson tänker på där, men någonting är det. Det ska inte löna sig att sälja ut. Det är ju också ett sätt att ingripa, tycker jag. Jag vill inte säga att vår modell är den optimala, men jag tycker inte att detta lät bättre. Låt oss gå ihop, alla vi som är intresserade av att bostäderna inte ska säljas ut på det här sättet. Jag är inte emot att man säljer ut bostäder här och där. Men det är just att hela bestånd åker ut, hela bolag som har viktig strategisk betydelse för kommunen, som vi på något sätt måste hindra. Det var därför de här stopplagarna kom till. Sedan får man säga vad man vill i Stockholm. Man säger att det inte är det man vill. Men så är det.
Herr talman! Det är inte lätt att komma in så här i slutet av debatten och så här sent på kvällen. Därför ska jag försöka fatta mig kort och kärnfullt. Den debatt som precis har föregått mitt anförande tycker jag kom in lite väl mycket på detaljnivå. Utskottsbetänkandet handlar förvisso om kommunal självstyrelse, lokaldemokrati på olika nivåer och övriga frågor med bäring på demokrati. Då tycker jag att man kanske ska hålla sig på den lite mer principiella nivån utan att hänge sig åt detaljer. Fyra reservationer har fogats till betänkandet och två särskilda yttranden. Inledningsvis skulle jag vilja yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Jag tänker inte kommentera varje motion, för betänkandet är uppbyggt på motioner. Jag vill ändå peka på det utredningsarbete som rör de lokaldemokratiska frågorna och flernivådemokratin. Utredningar görs det många, och många på en rad, har det sagts från en del talare här i talarstolen. Och visst görs det utredningar. Inte minst borgerligheten ropar på nya utredningar. En av reservationerna handlar just om att man vill ha en utredning kring ett förstärkt grundlagsskydd för den kommunala självstyrelsen. De utredningar som pågår är, som tidigare har nämnts här, Kommundemokratikommittén, PARK utredningen, ALLBO-kommittén, utredningen om beslutsprocessen vid försäljning av och överlåtelse av driftsansvar för den offentligt finansierade vården, där vi känner den ensamutredare som sitter och arbetar. Många av de motioner som behandlas i betänkandet är direkt applicerbara på de här utredningarna. Helena Bargholtz ställde i sitt anförande frågan till mig vilken uppfattning jag hade om att ungdomar ska vara valbara i sin hemkommun och inte i den kommun där de studerar. Den frågan landar just i Kommundemokratikommittén. Jag kan upplysa Helena Bargholtz om att vi hade ett internat i Kommundemokratikommittén förra veckan, och en av de frågor som diskuterades väldigt intensivt var just denna. Jag var den som lyfte upp frågan. Det är viktigt, inte minst ur ett glesbygdsperspektiv, när våra ungdomar från glesbygden flyttar till studentorterna och vi tappar en påfyllning av unga i de demokratiska leden. Jag kan hålla med Helena Bargholtz om att det är en viktig fråga och en viktig demokratifråga. Så går jag över till reservationerna. Vi vet, som också har belysts tidigare under debatten, att samtliga borgerliga partier vill ha en utredning för att stärka det kommunala grundlagsskyddet för den kommunala självstyrelsen. Utskottsmajoriteten är dock av en annan uppfattning. Vi tycker, precis som har citerats här tidigare, att förhållandet mellan stat och kommun präglas av en helhetssyn, dvs. att stat och kommun samverkar på olika områden för att tillgodose medborgarna med samhällsservice av skilda slag. Om det då är utgångspunkten, och vi dessutom kan konstatera att vi lever i ett föränderligt samhälle, är det svårt att en gång för alla i grundlagen dra strikta gränser kring kommunal självstyrelsesektor. I grunden - det har få nämnt - handlar det om en trygghet för den enskilde individen. Den kommunala självstyrelsen är ett medel, inte ett mål i sig. Uppgiften är att skapa tillit till samhällets förmåga att skapa trygghet och att lösa gemensamma uppgifter. Det handlar inte om att centralisera, Åsa Torstensson, utan om att hjälpas åt från stat och kommun att tillgodose medborgarna med samhälleliga nyttigheter. Jag vill dessutom påminna om den utfrågning som KU hade om fördelningen av den politiska makten, som det hette, eller kommunal självstyrelse. Bland de experter som deltog fanns det inte heller något starkt stöd för ett förstärkt grundlagsskydd av den kommunala självstyrelsen. Jag skulle t.o.m. kunna citera vissa av dem som hade väldigt bra liknelser kring detta med kommunal självstyrelse. En av dem heter Ulf Adelsohn. Han liknade detta vid ett förhållande mellan föräldrar och barn, där man begär och får och ibland begär och får inte. Men man tillgodoses i alla fall. Dessutom utreddes frågan 1996.

Dessutom kan jag inte låta bli att i det här sammanhanget påpeka det inkonsekventa i reservationen. Vi som är minnesgoda minns när vi i höstas diskuterade kommunal kompetens. Moderater klev upp i denna talarstol och pratade sig varma för ett förbud mot kommunal näringsverksamhet. Folkpartister krävde att kommunala nyttigheter skulle drivas i nämndform och inte i bolagsform. Nu, ett halvår senare, vill företrädare för samma partier ha en utredning som syftar till ett förstärkt grundlagsskydd för den kommunala självstyrelsen. Jag kan inte se någon konsekvens i det här. Den ena gången ropar man på förstärkt grundlagsskydd, och den andra gången vill man beskära möjligheten för kommunerna att driva verksamhet i bolagsform. Jag efterlyser konsekvensen. Var går den raka, strikta linjen för framför allt moderater och folkpartister? När det sedan gäller miljöstyrande vägavgifter har den frågan redan utretts av en särskild utredare. Han lämnade sitt betänkande så sent som i januari 1999. Förslaget bereds för närvarande i Regeringskansliet inom ramen för beredningen av infrastrukturpropositionen, som regeringen ju har aviserat. Av det skälet finns det inte anledning att förorda ett tilläggsdirektiv till författningsutredningen, eftersom ett arbete redan pågår kring den frågan. Detsamma gäller reservationen om regional ansvarsfördelning. Där finns ju PARK-utredningen, även vad gäller landstingens roll. Man ser över alla nivåer vad gäller detta. Därför bör vi avvakta det fortsatta beredningsarbetet av PARK:s förslag. Det är inte vare sig brukligt eller lämpligt, som nämnts här tidigare, att föregå detta. Till sist - detta har också nämnts här - har ett enigt utskott gjort ett tillkännagivande till regeringen som gäller att jämställa uppdrag i kommunala bolag med andra kommunala uppdrag, och det gäller tjänstledighet för förtroendeuppdrag. För övrigt har jag också aktualiserat frågan i Kommundemokratikommittén, för den ryms ju väl inom ett av direktiven till utredningen. Detta till trots har ett enigt utskott ställt sig bakom ett tillkännagivande. Det är naturligtvis viktigt att den här frågan belyses, och det har nu gjorts från två horisonter. Med detta, herr talman, vill jag avslutningsvis än en gång yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Kerstin Kristiansson Karlstedt tar upp en fråga som jag kan hålla med om. Hon frågar hur man drar gränsen. Det är svårt att dra gränsen mellan staten och den kommunala självstyrelsen. Om man är ute och träffar mycket kommunfolk och har jobbat kommunalpolitiskt kan man ändå konstatera, vilket är riktigt, att många anser att den kommunala självstyrelsen har inskränkts. Då är målet, i varje fall för mig när jag resonerar om detta, att vi på något sätt ska försöka förstärka och öka det här. Det ökar handlingsfriheten om man jobbar kommunalt, och man kommer också närmare medborgarna. Min fråga till Kerstin Kristiansson Karlstedt är då: Tycker Kerstin Kristiansson Karlstedt inte att det är ett riktigt mål att arbeta för att öka den kommunala självstyrelsen?
Herr talman! Naturligtvis tycker jag det. Jag försökte också tala om lite grann varför det är så viktigt att det kommunala självstyret inte grundlagsregleras. Man ska se till att människorna får den samhällsservice, oavsett var i landet de bor, som är så viktig. Det är egentligen det primära. Ibland låter det i de här debatterna som om det viktiga är att kommunalråden eller kommunalpolitikerna får tillräckligt mycket makt. Men det kommunala självstyret är ett medel, inget mål i sig. Målet är att se till att samhällsinvånarna, de många människorna, får den samhällsservice de ska ha och dessutom en grundtrygghet.
Herr talman! Den andra frågan som jag även tänkte ta upp med Kerstin Kristiansson Karlstedt har jag tagit upp med de andra partierna i majoritetsgruppen. Det gäller beslutsformerna. Det är tillsatt eller ska tillsättas en utredare som ska titta på det här med stopplagen och med beslutsformerna för kommunalfullmäktige och landstingsfullmäktige vad det gäller försörjning och sådant. Min enkla fråga till Kerstin Kristiansson är: Var står socialdemokraterna i den här frågan? Ska vi slopa principen en man-en röst? Ska det bli nya beslutsformer? Är det rimligt?
Herr talman! En man-en röst är naturligtvis viktigt. Men Per-Samuel Nisser gör det lite enkelt för sig när han uttrycker sig så. För vad handlar det egentligen om? Jo, det handlar om utförsäljning av bostadsbolag. Man säljer ut allmännyttan, man säljer ut akutsjukhusen. Detta är sådant - och det tyckte jag att Per Lager uttryckte på ett bra sätt i sin liknelse - som har byggts upp under lång tid och som med ett enda klubbslag kan raseras på grund av tillfälliga majoriteter. Detta är ytterst av nationellt intresse. Det är ju så. Det har byggts upp under lång tid och kan raseras snabbt. Är det då inte rimligt, Per-Samuel Nisser, att man har tröghetsfaktorer i detta så att man kan stämma till eftertanke, så att det inte i ett huj förändras till något annat? Nästa mandatperiod har man annan politisk majoritet i kommunen eller landstinget, och då är det en annan vilja som råder. Det yttersta är ju ändå att värna sådana saker som byggts upp under en lång tid till fromma för de många människor som bor i kommunen eller landstinget.
Herr talman! Ja, vi vill ha en utredning till. Det vill vi naturligtvis av den anledningen att vi tror att det föreligger ett behov. Jag var lite förundrad när jag läste i majoritetstexten att det inte fanns någon anledning att utreda igen med hänvisning till utredningen som var 1996. Jag tyckte då att det hade varit mer hederligt att man hade skrivit att man inte vill utvidga det kommunala självstyret i grundlagen. Men i dag ger Kerstin Kristiansson en helt annan förklaring. Det mottar jag med tacksamhet. Det är alltså så att det gamla förslaget fortfarande bereds i Regeringskansliet. Arbetstakten är inte hög, det förstår jag. Men det är okej, bara det blir någonting av det. Är det så som Kerstin Kristiansson säger? Finns det fog för det? Är det verkligen en reell beredning som fortfarande pågår i Regeringskansliet? När kan vi då i så fall förvänta oss en proposition på det här området? Sedan skulle jag också vilja lägga till ytterligare en fråga. Anser Kerstin Kristiansson att vi i dag befinner oss på den optimala nivån regleringsmässigt i förhållandet mellan stat och kommun? Vi är ju alla överens om att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande. Är vi på den optimala nivån? Är Kerstin Kristiansson av samma uppfattning som Per Lager, att Lagrådets åsikter kan man ha eller förkasta, att det är politikerna som styr och att man inte behöver lyssna på att Lagrådet vid upprepade tillfällen har sagt att detta inte är tillräckligt reglerat?
Herr talman! Det var en vid fråga, Maria Larsson. Det här har legat till sig sedan 1996, säger Maria Larsson. Visst har det gjort det. Men är det inte på det viset att det här är svårt att reglera i grundlag? Finns det inte just genom det på den nivå det finns? Maria Larsson frågar mig om en proposition kommer eller inte. Det borde hon väl kanske ta kontakt med andra om. Så till den andra frågan som Maria Larsson ställde till mig, om grundlagen och det kommunala självstyret. Jag tror att det är viktigt att vi har den principen att stat och kommun ska hjälpas åt för att tillgodose invånarna när det gäller de samhälleliga nyttigheterna. Det måste väl ändå vara grundtanken. De bryr sig ganska lite om vem som förser dem med detta. Huvudsaken är att de har en grundläggande samhällsservice. Det är ju det som det ytterst handlar om. Det är ju samhällsmedborgarna som vi i denna kammare säger oss företräda. Även på kommunal och landstingskommunal nivå är det på det viset.
Herr talman! Jag förutsatte att en socialdemokratisk representant för konstitutionsutskottet hade bättre kontakt med Regeringskansliet än vad jag har möjlighet att ha i opposition. Men det kanske inte är på det sättet. Det hade jag nog sett till att ha om jag hade tillhört majoriteten. Jag känner att Kerstin Kristiansson backar rejält från det första inlägget när Kerstin Kristiansson uttryckligen sade att det fortfarande bereds i Regeringskansliet. Det svar jag fick på min direkta fråga indikerade att det egentligen inte är en rejäl utredning som pågår. Det ligger på hög och kanske tar någon tag i det någon gång, men kanske ändå inte. Då känner jag mig inte ett dugg tryggare med det som jag först trodde var för handen. Det innebär i praktiken att man inte tycker att någon ytterligare reglering av det kommunala självstyret behövs och att det Lagrådet har framfört saknar betydelse. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Jag har roat mig med att läsa på Socialdemokraternas hemsida. Där står det: Det är viktigt att självstyret har ett innehåll och ett handlingsutrymme som gör att medborgaren upplever det som meningsfullt att lägga tid och intresse på de gemensamma angelägenheterna. Det är vackert uttryckt. Kerstin Kristiansson åberopar individperspektivet. Det är helt rätt. Det ställer jag upp på. Men jag åberopar också subsidiaritetsprincipen, vilken innebär att den högre nivån ska stödja den lägre och att beslut ska fattas på den nivå som är mest effektiv och närmast medborgarna. Anser Kerstin Kristiansson utifrån detta att maxtaxan ökar eller minskar möjligheterna för den lokala nivån att utforma omsorg för barn och att bestämma taxenivån?
Herr talman! När det gäller maxtaxan har jag hört att Maria Larsson har frågat flera företrädare, bl.a. Per Lager, om den frågan. Jag vet egentligen inte vad Maria Larsson vill ha ut av den frågan. Jag kan svara att jag tycker att maxtaxan är bra, även det för de många människorna, för barnfamiljerna. Den är efterfrågad, och jag vet när jag är ute bland människor att den dessutom är populär. Man längtar efter att den slår fullt ut, så att man får känna av den. Sedan, Maria Larsson, är det väl ingen inskränkning av det kommunala självstyret? Kommunerna väljer ju själva om de vill ha maxtaxan. Väljer man bort den får man inte heller statsbidrag för de extra utgifter som det innebär att införa maxtaxa. Det är den enkla sanningen.
Herr talman! Det här anförandet från Kerstin Kristiansson Karlstedt utvecklades riktigt intressant. Jag vill haka på Maria Larssons fråga, som Kerstin Kristiansson Karlstedt faktiskt inte svarade på. Kerstin Kristiansson Karlstedt svarade inte på frågan om stärkandet av det kommunala självstyret bereds i regeringen. Jag vill ha svar, ett ja eller ett nej, på om frågan är under beredning. Kan vi räkna med att det kommer en proposition om ett förstärkande av den kommunala självstyrelsen under denna mandatperiod? Jag skulle också med risk för att bli tjatig vilja efterfråga ökade möjligheter för medborgarna att få direktdemokratiska redskap. Det är ett förslag som har avslagits under två års tid. Jag har inte vid något tillfälle fått någon annan respons vad gäller innehållet än hänvisningar till utredningar. Jag måste därför fråga om dessa angelägenheter kommer upp till debatt i kammaren, så att även Kerstin Kristiansson Karlstedt kan visa sina åsikter om hur vi ska stärka medborgarens demokratiska delaktighet i samhällsbygget.
Herr talman! Vad jag sade om förslagen från kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd var att frågan nu ligger hos Regeringskansliet. Den har ännu inte lett till någon lagstiftning. Man har som alltid i utredningar kommit fram till en rad kloka förslag, men ärendet ligger fortfarande öppet på Regeringskansliet. Varför det är så kan man fundera kring. Jag tror att det är svårt att grundlagsstifta om det kommunala självstyret. Jag har i mitt anförande motiverat varför det är så. Det är svårt att för alltid dra strikta gränser kring ett kommunalt självstyre. Här gäller det att vara lite grann flexibel, eftersom vi lever i ett samhälle som ständigt förändras. Att ändra i grundlag är ett stort steg, som inte kan justeras allteftersom samhällsbilden förändras. Så är det, och man har kanske upptäckt också på Regeringskansliet att det är svårt att lagstifta om detta. Måhända är det därför som förslag dröjer. Vad jag i mitt anförande ifrågasatte var om det finns någon anledning att tillsätta ytterligare en utredning när frågan har utretts så sent som 1996. Vad sedan gäller de kommunala demokratifrågorna vet Åsa Torstensson lika väl som jag att Kommundemokratikommittén har ganska klara direktiv avseende just de frågor som Åsa Torstensson säger sig värna så varmt om. Också jag värnar om dem. Jag deltar väldigt aktivt i det arbete som kommittén nu utför. Jag för fram synpunkter inte minst med utgångspunkt i mitt arbete i konstitutionsutskottet.
Herr talman! Jo, det finns nog anledning att ta upp frågan om kommunal självstyrelse till en ytterligare utredning. Att så är fallet beror på att beredningens förslag nu tydligen ligger i någon låda sedan 1996. Det har faktiskt runnit ganska mycket vatten under broarna sedan 1996. Beredningen hade tillsatts med anledning av förslag som berörde det kommunala skatteutjämningssystemet. Under de gångna sex åren har den nuvarande socialdemokratiska regeringen lagt fram ett stort antal andra förslag som berört just det kommunala självstyret. Det finns all anledning att återigen ta upp en sådan fråga till utredning. I den utredning som Maria och jag har suttit i har man över huvud taget inte berört de förslag som den socialdemokratiska regeringen och dess majoritetskonstellation under de senaste åren har lagt fram och drivit igenom.
Herr talman! Det handlar ändå om att det kommunala självstyret såg likadant ut då som nu. Sedan förstod jag på Åsa Torstenssons fråga vad det egentligen handlar om. Det handlar inte ett dugg om det kommunala självstyret i sig, om dess juridiska eller om dess konstitutionella aspekter. Det handlar om politik snarare än om juridik.
Herr talman! Jag vill först säga att jag är glad över att Kerstin Kristiansson Karlstedt driver frågan om ungdomars möjligheter att fortsätta i politiken. Jag hoppas och utgår från att det nu finns en solid majoritet i Kommundemokratiutredningen härför, så att åtminstone detta kan bli en verklighet. Det är vidare inte utan att man blir ganska nyfiken på utredningen från 1996. Inte alla av oss var med i riksdagen då. Jag frågar mig vad som gör att den blir liggande i en byrålåda och varför man inte fem år efter det att utredningen blivit färdig kan redovisa den. I så fall är det väl bättre att man från Regeringskansliet talar om att det inte gick att göra någonting av utredningen och tar nya tag. Jag håller helt med Maria Larsson om att det väl är rimligt att Kerstin Kristiansson Karlstedt med de försänkningar som hon rimligen har i Regeringskansliet skulle kunna begära att få en redovisning av vad som har gått snett med utredningen och av anledningen till att den inte leder framåt. Kerstin Kristiansson Karlstedt talade också om människors tillit till samhällets nyttigheter. Ja visst är det viktigt att människor känner tillit till samhället. Det är vi alla överens om, men jag kan vittna om att väldigt många människor inte längre känner den minsta tillit till samhället. Jag tänker på de olika regler som hela tiden förändras i samhället. Jag har som f.d. kommunalpolitiker upplevt den vånda och oro som skatteutjämningssystemet förorsakar kommunerna. Det är svårt och komplicerat, och man vet inte från ett år till ett annat vad som egentligen gäller. Detta smittar av sig på kommuninvånarna, som inte heller vet vad som kan gälla från ett år till ett annat. Man kan inte långsiktigt garantera att det kan finnas bra barnomsorg, äldreomsorg osv., eftersom man inte vet hur ens ekonomiska situation ser ut i kommunerna och inte rår över den själv. När det gäller kommunala bolag handlar det om att dessa ägnar sig åt verksamheter som ligger utanför den kommunala kompetensen. Det handlar om affärsverksamhet som de kommunala bolagens företrädare inte är lämpade att sköta. Det är det som gör att vi inte är förtjusta i kommunala bolag.
Herr talman! Jag tycker inte att vi här i kammaren ska diskutera mitt förhållande till Regeringskansliet. Jag ber att få understryka att jag sköter det på egen hand. Några talare har lite ironiskt påpekat detta. Låt oss ägna oss åt sakfrågorna i stället. Bargholtz, vill jag säga att jag kommer från fattig glesbygd i Norrland. Vi är där mycket glada över att vi har ett skatteutjämningssystem som egentligen är politiskt snarare än juridiskt eller konstitutionellt präglat. Det handlar om att bättre bemedlade tillväxtkommuner ger till dem som har det lite sämre, så att man får en liknande - alls icke lika - tillväxt och grundservice i hela landet. Detta är av nationellt intresse och handlar inte för ett ögonblick om att inskränka det kommunala självstyret.
Herr talman! Jag avsåg inte med mitt inlägg att i sig kritisera det kommunala skatteutjämningssystemet, även om man kan ha synpunkter på det. Vad jag kritiserar är att det är ett så komplicerat system att inte kommunkontorens ekonomiavdelningar och än mindre ledande kommunalpolitiker kan göra en bedömning av vad de kan få eller kan bli av med - vilket har inträffat i min kommun - från ett år till ett annat. Systemet är så komplicerat att ingen kan räkna ut om man får rätt belopp eller inte. Jag vet att skatteutjämningssystemet för många kommuner är livsavgörande. Det är inte det som saken gäller. Det finns ingen förutsägbarhet i systemet, och det skapar en bristande tillit. Jag talade om kommuninvånarnas brist på tillit till samhällssystemet, och det var med anledning av det som jag tog upp skatteutjämningsfrågan.
Herr talman! Det är knappast en debatt om teknikaliteter, om svårtydbarhet osv., som vi ska föra här i kammaren, utan vi ska diskutera om det kommunala skatteutjämningssystemet är bra för fattiga kommuner. Är det rättvist att man fördelar från bättre beställda kommuner till de fattigare? Jag tycker att det är rättvist, och det tycker uppenbarligen också Helena Bargholtz, vilket gläder mig.

Herr talman! Det känns lite konstigt att bryta en sådan intressant diskussion. Det hade i och för sig varit intressant att få fortsätta med en del av de frågeställningar som har varit uppe tidigare. Herr talman! Det jag egentligen vill tala om är en motion som behandlar en helt annan aspekt på den kommunala demokratin, eller den regionala demokratin, än den som har diskuterats här senast. I morgon kommer kammaren, såvitt jag förstår, att diskutera och förhoppningsvis också ta ställning till ett betänkande från bostadsutskottet om vissa indelnings och länsstyrelsefrågor. I det betänkandet föreslår en majoritet att några kommundelar, Torslanda och Ljungskile, ska få möjlighet att bilda en egen kommun. Det är ett bra, välgrundat och välmotiverat förslag, inte minst av demokratiska skäl. Med delvis samma motivering som Torslanda och Ljungskile kommundelar har anfört, som uppenbarligen också majoriteten i bostadsutskottet stöder, har man fått gehör för sina tankar. Vi är några moderater från Västra Götalands län som har motionerat om att riksdagen också ska skapa förutsättningar för att dela sekundärkommunen Västra Götaland, dvs. landstinget Västra Götaland. Av någon anledning har denna fråga, till skillnad från de andra kommundelningsfrågorna, hamnat i konstitutionsutskottet. Det är därför jag måste diskutera den här frågan skild från kommundelningsfrågorna. Konstitutionsutskottet tar inte ställning till våra yrkanden utan hänvisar till Kommundemokratikommitténs uppdrag att se över hur de procedurer som har samband med kommundelningar ska underlättas, vilket således innebär att frågan sannolikt kommer att återkomma vid ett senare tillfälle. Jag hade naturligtvis gärna sett att frågan hade kunnat avgöras på samma sätt som kommundelningsfrågan i Bohuslän och Göteborg, men får tills vidare nöja mig med att vår begäran inte avslås. Jag vill ändå kommentera frågan och vår motion något. Enligt 1 kap. 1 § indelningslagen, vilket utskottet hänvisar till, ska vid en prövning av frågan om indelningsändring särskild hänsyn tas till den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Särskild hänsyn ska också tas till befolkningens önskemål. Sådan hänsyn togs inte när de västsvenska landstingen slogs samman till ett nytt storlandsting. Jag ska ta exemplet från Skaraborgs län där jag själv bor. Av 17 kommuner i Skaraborgs län svarade elva definitivt nej i den remissomgång som föregick riksdagsbeslutet. Tre kommuner av de sex återstående avstod från att ta ställning i sakfrågan. Tre av de 17 kommunerna var positiva till förändringen. Det gjordes under samma period ett antal opinionsundersökningar i hela västra Götaland. Det visade sig då enligt undersökningarna att i hela regionen, men framför allt i Skaraborg, Dalsland och norra Bohuslän, var en massiv opinion negativ till förändringen. Över 80 % av skaraborgarna sade sig vara negativa till detta. Trots ett upprop om en folkomröstning, undertecknat av ungefär 15 000 personer de sista veckorna innan ärendet kom upp till behandling, sade landstinget och regeringen nej till att underställa frågan en folkomröstning. Den här inställningen har inte försvagats med tiden. Under hösten presenterades en rapport från ett institut vid Göteborgs universitet som visade snarare att attityderna och inställningen bland medborgarna har förstärkts i frågan. Herr talman! Jag förutsätter att frågan i den fortsatta behandlingen följer de berörda kommunernas och befolkningens vilja i frågan i enlighet med vad som står i indelningslagen. Med vetskap om den uppfattning som finns bland medborgarna kan jag känna det som en bekräftelse på att riksdagen i så fall kommer att bifalla vår motion.

Herr talman! I propositionen föreslås en ny lagstiftning om den officiella statistiken, vilket bl.a. innebär att gällande regler förs samman till en lag. Anpassning har gjorts till bestämmelser i EG:s dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen när det gäller behandling av personuppgifter. Dessutom föreslås ett rättsligt skydd för beteckningen Sveriges officiella statistik och en officiell symbol för densamma. Statistiken har en lång historia i vårt land med rötter i 1700-talet, men dagens system är resultatet av en process som har pågått sedan 1960. Under första hälften av 60-talet pågick en långtgående centralisering. Förutsättningarna och villkoren för statistiken har därefter varit föremål för flera utredningar. ändrades principerna för ansvarsfördelning och finansiering. Reformen innebar att omkring 25 myndigheter fick ansvar för den s.k. sektorsanknutna statistiken, dvs. den statistik som tas fram inom myndigheternas respektive områden. Myndigheterna blev beställaransvariga och fick genom detta möjlighet att styra och kontrollera produktionen inom det område som de ansvarar för. Reformen innebar samtidigt att SCB, som är central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och annan statlig statistik, fick sin verksamhet uppdelad i tre områden. · Det var dels ansvar för den anslagsfinansierade sektorsövergripande statistiken, dvs. den statistik som saknar en entydig huvudanvändare, t.ex. arbetsmarknadsstatistik, I början av 1998 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utvärdera statistikreformen. Anledningarna var flera. I uppdraget ingick också att analysera EU-medlemskapets effekter på statistikens område och lämna förslag till eventuella förändringar. Samtidigt tillsattes inom Finansdepartementet en statistikregelgrupp med uppgift att lämna förslag till ändringar i de författningar som reglerar statistikproduktionen. Utredningen lämnade sitt betänkande i september 1999, och Statistikregelgruppen presenterade sitt arbete i december samma år. Herr talman! Vad är då officiell statistik? Enligt propositionen är det viktigt att det klart framgår vad som är officiell statistik inom ett visst område. Den ska vara kringgärdad av särskilda regler, den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig och inte minst viktigt producerad enligt vetenskapliga metoder. Det låter i och för sig betryggande, men mycket står och faller på definitionen, avgränsningen, av begreppet officiell statistik. Vad föreslår då regeringen? Jo, att "officiell statistik är sådan statistik som ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning". Någon bättre beskrivning får vi inte i kammaren. Det är en förändring från den tidigare lydelsen "för samhällsplanering, forskning, allmän information och internationell rapportering". På vilket sätt är den nya formuleringen ett förtydligande? Vi moderater, liksom många remissinstanser, anser i stället att avgränsningen är utomordentligt luddig. Riksrevisionsverket framhåller att den föreslagna definitionen utesluter viktiga statistikområden. Det är i övrigt mycket oklart vilken statistik som ska ingå i Sveriges officiella statistik, för vem och för vilket ändamål. Man anser dessutom att bedömningskriterierna bör författningsregleras tillsammans med uppgift om vem som svarar för utveckling av dessa kriterier och hur en diskussion kring dessa bör föras. Riksskatteverket betonar att de i författningsförslaget föreslagna beskrivningarna av officiell statistik är alltför knapphändiga för att tjäna som avgränsning av begreppet. Den föreslagna definitionen blir en cirkeldefinition som helt och hållet överlåter till den statistikansvariga myndigheten att avgöra vilken statistik som ska framställas. Vi moderater har redan tidigare ifrågasatt omfattningen av den offentliga statistiken, och det liggande förslaget tycks inte bidra till att dämpa ett omättligt önskemål om mer och mer statistik. Det är inte bara mängden vi reagerar inför utan även risken att kvaliteten blir lidande. Dessutom, och det är inte oviktigt, finns det en kostnadsaspekt. Vi anser det rimligt att begreppet officiell statistik hålls mycket strikt och begränsas till områden som är av offentlig betydelse och som är viktiga och strategiska för det offentliga beslutsfattandet. En stor del av uppgifterna till den officiella statistiken vandrar mellan olika myndigheters register. I SCB uppkommer inget hinder ur sekretessynpunkt, eftersom dessa rör sig inom samma verksamhetsgren. Men många uppgifter överförs som sagt från ett register hos en myndighet till ett annat register hos en annan myndighet. Vi moderater stöder den uppfattning som Hovrätten i Skåne och Blekinge för fram, nämligen att det är oerhört svårt att överblicka konsekvenserna av en generell uppgiftsplikt. Vi anser även liksom Datainspektionen att en författningsreglering av uppgiftsplikten är att föredra framför en utsträckt tilllämpning av generalklausulen. För att öka öppenheten kring dessa frågor anser vi att permanenta personregister av mycket integritetskänslig natur bör förbehållas riksdagen att besluta om genom ställningstagande i det enskilda fallet. Över huvud taget uppfattar vi skrivningarna i propositionen som mycket svårtolkade, t.ex. vid behandling av personuppgifter för annan statistik än officiell statistik. Förslaget hade vunnit på att man från regeringen hade tagit mer tid på sig. Även personer med extremt goda kunskaper inom området kommer att ha problem att tolka vad som står. Regeringen gör även bedömningen att förslagen i propositionen inte får några ekonomiska konsekvenser. För vår del ser vi det som omöjligt att utifrån propositionen göra någon sådan bedömning. Som vi tidigare anfört är det däremot intressant att i ett vidare perspektiv utreda skattebetalarnas totala kostnad för offentlig statistik. Det är lätt att stirra sig blind på de siffror som finns redovisade i budget, men då bortser man helt ifrån underliggande led, kommuner, företag och enskilda individer. Den utredning som ligger till grund för propositionen, men vars synpunkter i så ringa del blivit redovisade, har beräknat den årliga kostnaden för uppgiftslämnandet till den officiella statistiken till 270 miljoner kronor. Denna uppskattning är troligtvis en mycket försiktig beräkning. Enbart kostnaden för statistik över varuhandel inom EU torde uppgå till 200 miljoner årligen för medverkande svenska företag. Ca 15 000 företag lämnar uppgifter en gång per månad. Vi anser utifrån dessa uppgifter att lagstiftningen i hög grad bör ta hänsyn till dessa underliggande effekter och inte bara den eventuella nyttan. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag som bättre speglar den verkliga kostnaden på statistikens område. Herr talman! Under resans gång och fram till behandlingen i finansutskottet har ytterligare kritik framkommit med anledning av propositionen, framför allt med avseende på den kritik som funnits men som inte tillåtits komma fram eller tonats ned så till den milda grad att den knappast gick att skönja. Det handlar framför allt om SCB:s olika och motstridiga roller. I ett appendix till utredningens betänkande finns bl.a. en rapport signerad Statskontoret. Tre områden definieras som problem. · Tillsynsfunktionen inom SCB är i dag såväl svag som otydlig vad gäller ansvar, mandat, befogenheter och position inom SCB. · Det finns behov av en klarare gränsdragning mellan SCB:s roll som statistikansvarig myndighet och rollen som producent. · Tydliga ekonomiska spelregler och en bättre gränsdragning när det gäller vilka tjänster SCB ska producera fritt respektive ta betalat för. I rapporten skissas på olika alternativ, men den sammanfattande bedömningen är att "rollkonflikterna i nuläget är av sådan art och omfattning att någon form av åtgärd är motiverad". Formuleringen är så pass skarp att den borde ha föranlett regeringen att se över situationen i samband med den nu föreliggande propositionen. Mot bakgrund av detta begärde vi moderater en hearing i finansutskottet, som i och för sig inte gav så många ytterligare svar, men tillräckligt för att förstärka intrycket av att regeringen gått lite för snabbt fram. Propositionen är ett hastverk utan att tidsnöd föreligger. I stället för att göra en ordentlig översyn av hela området när det gäller definitioner, gränsdragning, ansvar, rollfördelning och samordningsbehov föreligger en mycket svag definition och otydliga justeringar med tolkningsproblem och okända konsekvenser. När det gäller samordning är flertalet remissinstanser positiva till en förstärkning, och utredningen är ganska klar på den punkten. Olika möjligheter finns, alltifrån att inte göra någonting till ett fristående råd eller en fristående myndighet. Dessa alternativ behandlar propositionen endast på några rader trots att frågan uppenbart har varit viktig i utredningen. Det är en stor brist. Här borde regeringen tagit ställning. Av hearingen framgick inte heller att det förelåg någon förklarlig brådska med de nu framlagda förslagen. En ny lagstiftning hade vunnit på, som jag sade tidigare, att regeringen skyndat långsamt och i ett senare skede återkommit med ett mer heltäckande förslag som åtgärdat de problem som framkommit under behandlingen. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag avslag på propositionen i dess helhet. Om nu inte detta yrkande vinner majoritet i kammaren står vi självklart bakom våra reservationer i övriga moment, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 och också reservation 6. Herr talman! Jag ska först motivera avslagsyrkandet för kammaren och för eventuella TV-tittare i riksdagsrummen, även om det är sent och det kanske inte är så många kvar. Det handlar om propositionens kvalitet. Propositionen står, som vi har hört, på två ben. Å ena sidan handlar det om en implementering av EG-direktiv, å andra sidan är det en utvärdering av statistikreformen från 1993-1994. Vad gäller implementeringen av EG-direktivet har vi inte så mycket att säga. Även förslaget om en samlad statistiklagstiftning tycker vi är rimligt. Som vi tidigare har hört är det inte så bråttom med detta. Därför kan man inte av någon typ av tidsskäl motivera att propositionen behövde komma nu. Vi tycker som tidigare talare att den skulle ha vunnit på om båda delarna hade varit bra. Nu är det först den 1 oktober som EG-direktiven ska vara implementerade. På så sätt finns det och har funnits tid. Den ena delen gäller alltså EG-direktivet. Den andra delen gäller utvärderingen av statistikreformen. Den är tyvärr undermålig, Hans Hoff, socialdemokraternas talesman. Den är av dålig kvalitet. Det ger en konstig känsla av att när regeringen producerar propositioner är det i stor utsträckning just EG-direktiv som kommer fram. När det kommer någonting av egen kraft är det inte bra. Det är flera gånger som jag har fått kritisera detta, och kolleger till mig har märkt samma sak om EG-direktiv i propositionsströmmen. I den mån som regeringen inte gör någonting kreativt själv ger det en större kraft bakom kritiken att det är Bryssel som bestämmer allting. Det är ett allvarligt principiellt problem. Herr talman! Jag hoppas att Hans Hoff hörde detta trots att han var upptagen av viktiga överläggningar. Bakgrunden har vi hört talas om, så jag har ingen anledning att upprepa den. Däremot vill jag via herr talman ställa ett antal frågor till Hans Hoff, som jag naturligtvis hoppas att han besvarar. Det står i utvärderingen, dvs. i bakgrunden till propositionen, att man är positiv till reformen. I propositionen på s. 29 står det också att regeringen delar denna bedömning. Men samtidigt är regeringen inte av allt att döma beredd att fullfölja reformen i meningen att hjälpa till att skapa en marknad för statistikproduktion och att föra makten över statistiken till de fackmyndigheter som faktiskt vet vad de vill ha statistik om. De är nu beställarmyndigheter. Min fråga är: Hur är socialdemokratins inställning till statistikreformen? Var den bra eller var den dålig? Tala ur skägget! Om den var bra, som regeringen säger - varför vill ni då inte fullfölja den? Även om timmen inte hade varit sen skulle jag ha sagt till Hans Hoff m.fl. här, herr talman, att det uppenbarligen finns en dragkamp mellan å ena sidan Statistiska centralbyrån och å andra sidan de statistikansvariga myndigheterna. Man kan titta på s. 31 i propositionen. Det är ju ett regeringsbeslut, och inte ett riksdagsbeslut, så jag ska inte blanda ihop de rollerna. När det gäller ansvarsfördelningen som regeringen bereder i sin ordning så kan man läsa om hur de olika verken, med ett undantag, vill ha beslutanderätten över både resurser och statistik. Från SCB säger man att man vill att det ska ligga hos SCB. Man kan vara människokännare, och här gäller det att se igenom någon typ av dragkamp eller låt oss säga maktkamp, försöka göra det bästa av saken och antingen fullfölja reformen eller inte. När jag gick igenom remissinstanserna var det alldeles uppenbart att denna kritik fanns, och att den har funnits där från början. Situationen är alltså på intet sätt ny. Kritisera mig om ni tycker att jag har fel, men jag tycker att en viktig punkt som rimligtvis bör finnas med i snart sagt varje lagstiftning är vad målet är med lagstiftningen och vilka medel man vill använda sig av för att driva hem detta mål. När man läser lagtexten ser man att målet saknas. Det saknas ett övergripande mål, och det saknas avgränsningar i form av definitioner, som vi har hört tidigare. Vi har försökt att formulera ett förslag till det övergripande målet. Det kanske kan kritiseras för att vara för allmänt, men i politisk filosofi så är det som gäller det gemensamma bästa. Man ska ha ett övergripande mål för lagstiftning över huvud taget som är det gemensamma bästa. När man börjar sortera begreppen inser man att statistik är ett medel. Statistik är inte något mål, och det har faktiskt inte något värde i sig. En statistisk uppgift för vad det vara månde, t.ex. för riksdagsledamöternas närvaro i kammaren, har ingen betydelse i sig om man inte försöker tränga bakom statistiken och använda den till någonting. Statistik är alltså ett medel. Därför måste statistiken kunna motiveras, naturligtvis utifrån ett gott förvaltarskap och att man effektivt använder offentliga medel. Men den måste också hela tiden prövas mot det övergripande målet. Jag antar att Hans Hoff m.fl. håller med mig, herr talman, om att statistik inte får göras på ett sådant sätt att det kränker enskilda människor och deras personliga integritet. Där har vi en bred enighet. Men det får heller inte oskäligt tynga en verksamhet så att det äventyrar just den verksamhet som man ska hämta in statistik om. Och så är faktiskt fallet, hör man när man lyssnar på dem som avkrävs detta. Jag tycker att man måste stanna upp, verkligen pröva medlen och se om de inte motverkar målet. Anna Åkerhielm talade något om detta med definition. Jag vill bara säga att såväl i regelgruppen som i lagens tidigare formulering fanns en definition av offentlig statistik - men nu är den borta. Definition betyder ju avgränsning, och har man ingen avgränsning så kan det hela mycket riktigt växa hur som helst, utan någon kontroll. I och för sig är det klart att det finns någon typ av ekonomisk barriär eller något ekonomiskt hinder eftersom myndigheterna, inklusive SCB, ju inte har hur mycket pengar som helst. I propositionen talas det också om förstärkt samordning av den officiella statistiken. Men nu lämnas det till regeringens egen beredning. Sedan kan det bli lite vad som helst utan att vi får vara med och föra en öppen debatt om det hela. Det ska i stället presenteras riksdagen. Vi har också pekat på en annan sak. Jag vill fråga Hans Hoff hur Socialdemokraterna ser på remissinstansernas argument. Det ska inte bara vara ett råd för Sveriges officiella statistik, vilket utredningen föreslog, utan det hela ska vara självständigt, och lokaliseras utanför SCB:s domäner. Hur hanterar ni den överväldigande majoritet hos remissinstanserna som förespråkar detta? Det hela är ju uppenbart när man läser igenom det. Hur menar ni att samordningen ska gå till? Vi har redan hört om SCB:s oförenliga roller. När jag jobbade med motionen och läste Statskontorets rapport var det alldeles uppenbart att någonting snabbt måste göras åt SCB och dess oförenliga roller. T.o.m. regeringens stabsorgan, Statskontoret, driver alltså detta. Med det, herr talman, vill jag tacka för mig. Jag inväntar en trevlig debatt med Hans.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar bygger på regeringens proposition En ny statistiklagstiftning samt de motioner som väckts med anledning av propositionen. Låt mig börja med en historisk tillbakablick om statistikens framväxt i Sverige. Det var ingen slump att beslutet om att organisera sammanställning av statistik kom i slutet på 1740 talet. Den stora bristen på arbetskraft diskuterades i pressen, i avhandlingar och i riksdagen. Alla tog fasta på att det behövdes information om befolkningen. År 1749 startade det s.k. Tabellverket för att sammanställa befolkningsstatistik. Prästerna fick i uppgift att varje år sammanställa statistik från kyrkoböckerna efter formulär. Under de första åren fanns det stora brister i sammanställningarna. Därför började man alltmer intressera sig för tillförlitligheten i statistiken, och anpassade insamlingsrutinerna för att minska felkällorna. Detta arbete var framgångsrikt. Redan i början av 1800-talet hade Sverige en befolkningsstatistik av hög kvalitet. Detta väl genomarbetade system har gett oss en stabil grund att stå på för att utveckla moderna statistiksystem. 1858 grundades Statistiska centralbyrån, och insamlingen av befolkningsstatistik organiserades om. I stället för att samla in färdiga tabeller och befolkningsdata började man 1861 att skicka in avskrifter och delar av kyrkoböckerna till SCB. När kyrkolagen infördes 1866 blev det obligatoriskt att föra kyrkliga längder över dop och begravningar samt att föra längder över boende i församlingen. Med detta kan vi konstatera att statistik under århundraden varit en viktig kunskapskälla i det svenska samhället. Fru talman! Statistik är en oundgänglig kunskapskälla i vårt samhälle. Det är en kunskapskälla som ger oss möjlighet att följa utvecklingen när det gäller t.ex. ekonomi, välfärd och demokratiska skeenden i vårt samhälle. Konkreta exempel på vad statistik har bidragit med kan vara cancer och miljöregistrets möjligheter att identifiera cancer i arbetsmiljön. Att vi i Sverige tidigt såg sambanden mellan arbetsmiljö och cancer när det gäller asbest kan tillskrivas att vi redan 1958 inrättade ett centralt cancerregister i Sverige. Ett annat exempel kan vara att vi i dag följer upp läkemedels påverkan på det ofödda barnet genom ett missbildningsregister. Detta gör att riskerna för att läkemedel eventuellt skadar barn under graviditeten snabbt upptäcks. Fru talman! I början av 1998 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utvärdera statistikreformen som genomfördes 1994. I uppdraget ingick också att analysera EU-medlemskapets effekter på statistikens område och lämna förslag till eventuella förändringar i den officiella statistiken. Samtidigt tillsatte Finansdepartementet en statistikregelgrupp med uppgift att lämna förslag till ändringar i författningar som reglerar produktionen av statistik. Utredaren lämnade sitt betänkande i september 1999, och i december samma år presenterade Statistikregelgruppen sin promemoria. propositionen föreslås att den reglering av statistiksystemet som i dag finns i statistiklagen, statistikregisterlagen samt lagen om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område sammanförs i en ny lag om den officiella statistiken. Förslaget innebär vidare att vissa bestämmelser i personuppgiftslagen och EG:s dataskyddsdirektiv på statistikområdet förs in i den nya statistiklagen. Utöver dessa förslag till ny statistiklag berörs behovet av en förstärkt samordning av den officiella statistiken, kostnadsfri tillgänglighet till den officiella statistiken, ett rättsligt skydd för beteckningen och för en symbol för den officiella statistiken samt en förändrad ansvarsfördelning mellan Statistiska centralbyrån och Migrationsverket när det gäller statistik. Fru talman! Under finansutskottets beredning av betänkandet har konstitutionsutskottet yttrat sig över förslaget till ny statistiklag. Finansutskottet har också genomfört en intern utfrågning med företrädare för I betänkandet återfinns sex reservationer. När det gäller reservation 1 och 6 konstaterar utskottsmajoriteten att en beredning fortsatt pågår i När det gäller reservation 2 och 3 konstaterar utskottsmajoriteten att den förändring av benämningen officiell statistik som görs är av teknisk och språkmässig natur och saknar betydelse i sak. Utskottsmajoriteten delar inte reservanternas uppfattning i reservation 4 att det föreligger problem och oklarheter vid behandling av personuppgifter för annan statistik än den officiella. När det gäller reservation 5 konstaterar utskottsmajoriteten att det för kvaliteten på den officiella statistiken är väsentligt att uppgifterna från t.ex. företag snabbt kommer in. Fru talman! Mot bakgrund av det anförda yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 15 och avslag på reservationerna.
Fru talman! Då vill jag upprepa de frågor som jag ställde. Jag kan förstå att Hans Hoff vill fullfölja sitt anförande och lämna frågor vid sidan. Varför vill ni inte fullfölja reformen? Detta har ju t.o.m. betecknats som en återställare. Hur ser ni på det? Är ni inte positiva till att fackmyndigheterna i fortsatt utsträckning själva ska ha makten och även resurserna för att upphandla sitt behov av statistik? Hur ser Hans Hoff på remissinstansernas argumentering när det gäller en förstärkt samordning av den officiella statistiken? Lämnade ni det bara till regeringen? Varför kunde inte regeringen ge någon bedömning så att vi i propositionen kunde läsa hur man ser på det här? Någon åsikt måste man väl ändå ha i denna relativt heta fråga mellan fackmyndigheter och SCB. Hur tänker sig Hans Hoff att en samordning bör gå till? Sedan vill jag också fråga om SCB och de här rollproblemen. Har Hans Hoff och regeringspartiet tagit någon hänsyn till regeringens eget stabsorgan, Statskontoret, som pekar på att Statskontoret har just myndighetsuppgifter, stabsuppgifter, serviceuppgifter och beställaruppgifter som i sig går emot varandra? Detta var kanske en skur av frågor, men något svar vore bra.
Fru talman! Det var spridda skurar som vi får ta en och en. Per Landgren är mycket väl medveten om att samordningsfrågorna, kvalitetsfrågorna och rollfrågorna ligger som en del i propositionen när det gäller regeringens bedömningar. Regeringen har också bedömt att det behövs en förstärkning när det gäller samordningsfrågorna. Detta föranledde också en särskild intern hearing kring dessa frågor. Detta belystes ur alla olika vinklar mycket klart och tydligt. Regeringen bedriver ett beredningsarbete kring de här frågorna. Här finns ett antal olika alternativ. Det är inte bara att ta ett av alternativet och införa det. Man måste också se vad det får för konsekvenser. Fru talman! Jag är lite betänksam när det gäller hur Kristdemokraterna har agerat under beredningen av detta betänkande. Jag skulle vilja fråga Per Landgren några saker. Kristdemokraterna skriver i sin motion En ny statistiklag så här: "Vad gäller ny statistiklag tillstyrker vi regeringens förslag bortsett från förslaget om överklagande." Men när verkligheten tränger sig på och Moderaterna rycker i spratteltråden lägger sig Per Landgren platt och skriver på en reservation som innebär att man avstyrker hela propositionen i dess helhet. Jag tycker också att det är förvånande, och det kan också Per Landgren få kommentera, att han har undertecknat reservation 3. Där anser man att riksdagen ska vara återhållsam med inhämtande av statistik. Jag tycker att det är fel. Statistik är en viktig kunskapskälla att hämta information ifrån. Det tycker också uppenbarligen Kristdemokraternas övriga riksdagsledamöter som den senaste tiden lagt inte mindre än 35 motioner som är uppbyggda med hänvisning till statistik. Låt mig ge några exempel på vilka viktiga ämnen de här tar upp, men det hinner jag inte med den här gången. Det får vi ta nästa gång.
Fru talman! Anfall är ju bästa försvar. Det har Hans Hoff begripit. Låt oss här i början gå tillbaka till samordningen. Om regeringen inte talar om i propositionen hur man faktiskt vill ha det, kommer det kanske en förordning som tyvärr dikteras av Statistiska centralbyrån, och så ställs fackmyndigheterna inför fait accompli. Det tycker jag inte är en rimlig ordning. Jag sade i mitt tal att av dessa två delar är det en del som i princip är okej. Det är implementeringen av EU-direktivet och skapandet av en enhetlig statistiklagstiftning, men det var inte bråttom. Vi tycker att den andra delen som gäller utvärderingen av statistikreformen har en så undermålig karaktär att innan jag gick med på detta ville jag kolla upp om det fanns några tidsskäl till att man inte kunde avslå propositionen i dess helhet. Jag talade med Statistiska centralbyråns juridiska chef nummer två, och fick veta att den faran inte förelåg. Då trappar vi upp lite grann för att påtala allvaret. Det gäller även styrelseledamöter i SCB. Den här propositionen är dålig och inte bra, och det har ju tydligt gått fram. Om det skulle bli avslag på propositionen, vilket kanske inte är fullt så sannolikt och regeringen återkommer, kommer vi att ställa oss bakom den samlade statistiklagstiftningen med det undantag som Hans Hoff nämnde. Konstigare än så är det inte. Så tillbaka till samordningen: hemlighetsmakeriet kan i alla fall upplevas finnas där, Hans Hoff.
Fru talman! Jag ska inte angripa Per Landgren mer, för nu har han inte längre någon replik. Det är rätt fult att göra det. Jag tror att vi är oerhört överens ikring att vi vill ha en förstärkt samordning. Vi ser, och det ser regeringen också, att det behövs en förbättrad samordning. Kvalitetsfrågorna behöver förstärkas, självfallet. Men det behövs också, som framgick mycket klart och tydligt vid den interna hearing vi hade, mer tid för att överäga vilken av de olika vägarna man ska gå. Det beredningsarbetet är i dagsläget inte klart. Det är inget hemlighetsmakeri, utan det är snarare så att både jag och alla övriga förhoppningsvis i denna kammare är intresserade av och tycker att det är viktigt att det förslag som kommer är så väl berett som möjligt och så pass bra att vi kan ställa oss bakom det allihopa. Jag tycker att det är bra.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att Hans Hoff slingrat sig inför våra frågor. Det har varit en massiv kritik mot förslaget, och all den underliggande kritik som har framförts av utredning har inte kommit fram i propositionen. Hans Hoff säger att beredning pågår. Då skulle jag vilja ha svar på en fråga: Om det nu pågår beredning och man är medveten om att det finns ett behov att göra förändringar, varför lägger man fram en halvfärdig proposition, som den som vi har att debattera i dag? Det var den ena frågan. Omfattningen av den officiella statistiken hänger naturligtvis ihop med hur man avgränsar, hur man definierar begreppet officiell statistik. Hans Hoff gjorde inledningsvis i sitt anförande en historisk tillbakablick där han inte minst betonade att det var ett system som gick ut på att det är nödvändigt med statistik och att man måste minska felkällorna. Men hänger inte det här ihop med frågan om definiering och avgränsning, att kvaliteten på det man får ut hänger ihop med hur man har avgränsar begreppet officiell statistik?
Fru talman! Jag börjar med begränsning och avgränsning av officiell statistik. Det som sker i samband med propositionen och betänkandet är att ordet "utredningsverksamhet". Det betyder ingen förändring i sak. Dessutom är det här den övergripande definitionen av officiell statistik. Sedan utfärdar regeringen förordningar där så att säga varje sammyndighets produktion av statistik tydligare och ytterligare avgränsas i förhållande till det som är det övergripande i propositionen.
Fru talman! Jag fortsätter på den frågan. Jag noterar att Hans Hoff inte svarade på frågan om varför det är så bråttom, varför man inte kunde vänta. När det gäller begränsningarna och definitionen av officiell statistik säger Hans Hoff att det här bara är en övergripande beskrivning av begreppet, resten ska komma senare i en förordning. Men poängen från oss som är kritiska till detta är att någon annan får sitta och göra avgränsningen. Det i sin tur kan leda till en oändlig expansion inom statistikområdet. Varför ska inte vi riksdagsledamöter i denna kammare eller finansutskottet få ha en mening med om hur man ska avgränsa den officiella statistiken?
Fru talman! Jag hoppas att vi inte kommer i den situationen att Sveriges riksdag ska göra den här typen av förordningar, som i det här fallet berör ca 240 olika statistiska produkter. Det skulle innebära ett rätt stort arbete för vår kammare.

Fru talman! I betänkandet behandlas regeringens förslag till ändring i lagen om finansieringsverksamhet och lagen om skuldbrev. Lagändringar föreslås för att förbättra förutsättningarna för genomförande i Sverige av s.k. värdepapperisering. Den form som är aktuell i detta betänkande innebär att ett företag, banker eller annat kreditinstitut, säljer fordringar till en juridisk person, ett specialföretag, som i sin tur ger ut värdepapper för att finansiera sitt förvärv. Syftet är enbart att äga dessa fordringar och förmedla betalningsflöden från fordringarna till investerare i de värdepapper som företaget har gett ut. Förslaget till ändring i lagen om finansieringsverksamhet innebär att verksamhet som består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar undantas från lagen om kapitaltäckningskrav om den bedrivs av aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Värdepapperisering som är vanlig i många andra länder, främst anglosaxiska, har hittills varit ovanlig i Sverige. Orsaken är främst att de specialföretag som förvärvar fordringarna betraktas som kreditmarknadsbolag, vilket innebär att bolaget omfattas av lagen om kapitaltäckningskrav. Enligt vår uppfattning är ett ökat inslag av värdepapperisering positivt för den svenska kreditmarknaden. Kapital frigörs, och utan kapitaltäckningskrav skulle kapitalkostnaden för en given mängd krediter minska. Sammantaget skulle det ge en stabilare och mer effektiv och flexibel kreditmarknad. Eftersom värdepapperisering också leder till att kreditrisker omfördelas i ekonomin, från institutioner vars stabilitet är viktig för samhällsekonomin, främst banker, till institut som är mindre känsliga kreditförluster, borde leda till att stabiliteten i det finansiella systemet ökar. Vi ställer oss därför positiva till de lagändringar som föreslås. Men det finns en risk för att regeringens förslag begränsar denna utveckling genom vissa formuleringar i förslagstexten. I propositionen står det att förslaget gäller specialföretag, vars verksamhet "består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar och - medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten". rätten, där ett företag som löpande finansierar sin verksamhet från allmänheten är att betrakta som kreditinstitut. Vi anser emellertid, liksom Bankföreningen och den sakkunniga branschen, att detta inte motiverar en begränsning när det gäller fordringar som berör balansräkningens tillgångssida, vilket inte berörs av EG-rätten. För att inte omöjliggöra regelbundna, om än begränsade i omfattning, överföringar av fordringar från kreditinstitut till specialbolag bör därför formuleringen "vid enstaka tillfällen" ersättas av "i begränsad omfattning". Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Det ärende som vi nu behandlar bygger på regeringens proposition Bättre förutsättningar för värdepapperisering. Anledningen till att man vill genomföra värdepapperisering kan t.ex. vara att frigöra kapital, renodla verksamhet och mer generellt åstadkomma en lägre finansieringskostnad. Även ur ett bredare samhällsperspektiv borde effekterna av värdepapperisering vara att stabiliteten i de finansiella systemen ökar. Den nuvarande lagstiftningen innebär att det är ekonomiskt oförmånligt att genomföra värdepapperisering i Sverige. Det främsta anledningen till detta är att förvärv av fordringar och värdepapperisering av dessa fordringar betraktas som finansieringsverksamhet. Detta medför att specialföretaget träffas av krav på kapitaltäckning för fordringar som företaget förvärvar. Den kapitalkostnad som detta krav för med sig har gjort att värdepapperiseringar inte genomförs i Sverige utan de genomförs med specialföretag belägna utomlands. I betänkandet föreslås två lagändringar för att förbättra förutsättningarna för genomförande av värdepapperisering i Sverige, dels en ändring i lagen om finansieringsverksamhet, dels en ändring i lagen om skuldebrev. Förändringen i lagen om finansieringsverksamhet innebär att ett specialföretags verksamhet som består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar och att medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten undantas från tillstånd enligt lagen om finansieringsverksamhet. Med enstaka tillfällen avses att specialföretaget ges möjlighet att under sin verksamhetstid i vart fall förvärva fordringar vid tre tillfällen. Varje förvärvstillfälle bedöms som en transaktion. Omfattningen av varje transaktion regleras ej. Fru talman! Det föreslagna undantaget i betänkandet är utformat med beaktande av EG-rätten så att specialföretaget inte blir att betrakta som ett kreditinstitut samt att verksamheten inte heller ska strida mot artikel 3 i banksamordningsdirektivet, där ett kreditinstitut definieras som ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning. Fortlöpande utgivning av obligationer anses som att ta emot återbetalbara medel. Fortlöpande förvärv av fordringar har i banksamordningsdirektivet ansetts som kreditgivning. Ett specialföretag som därför fortlöpande förvärvar fordringar samtidigt som det fortlöpande emitterar obligationer skulle därför kunna anses som ett kreditinstitut och då omfattas av kapitaltäckningsreglerna. Ändringen i lagen om skuldebrev innebär att om ett kreditmarknadsföretag säljer löpande skuldebrev så blir försäljningen gällande mot kreditmarknadsföretagets borgenärer, trots att skuldebrevet kvarlämnats hos företaget för förvaring. Moderata samlingspartiet avgett en motion som i betänkandet följs upp av en reservation. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 17 och avslag på reservationen.

Fru talman! Frågan om tillgänglighet för funktionshindrade har varit en tragisk följetong där utredning efter utredning har visat brister utan att någonting egentligen aldrig har blivit gjort. Den bostadspolitiska kommittén föreslog ett stimulansbidrag. Lagförslaget om att åtgärda enkelt avhjälpta hinder senast år 2005 drogs tillbaka. Handikappombudsmannens utredningar har inte lett till några som helst förändringar. Sverige har redan tidigare uttalat sitt stöd för FN:s standardregler om att tillförsäkra människor med funktionshinder jämlikhet och delaktighet. FN:s femte standardregel berör tillgängligheten och uttrycker att medlemsländerna ska införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig, oavsett vilka och hur stora funktionshinder människor har. Varje medlemsland ska också se till att de funktionshindrade får tillgång till information och möjlighet till kommunikation. Det har nu snart gått tio år sedan Sverige ställde sig bakom standardreglerna, och äntligen är vi beredda att fatta viktiga och riktiga beslut. Vänsterpartiet har i likhet med Handikappombudsmannen vid ett flertal tillfällen pekat på behovet av en förändring av plan och bygglagen med innebörd att enkelt åtgärda att hinder på allmänna platser och i publika lokaler ska undanröjas. I likhet med Handikappombudsmannen har våra krav tidigare inte fått stöd. Handikappombudsmannens rapport till regeringen, som överlämnades i mars 1999, visade på mycket stora brister avseende tillgängligheten. I rapporten skriver man: "Människor med funktionshinder utestängs i hög grad från bland annat skolor, bibliotek och demokratiskt arbete. Trots att en rad kommuner påbörjat ett arbete med att ta fram planer för bättre tillgänglighet har i praktiken nästan ingenting hänt mellan 1996 och 1998 som förbättrar situationen." Rapporten visade också att i över en tredjedel av landets kommuner var mindre än hälften av trottoarkanterna avfasade vid markerade övergångsställen. 56 % av landets skolor var inte anpassade för rörelsehindrade och 84 % var inte anpassade för allergiker. 55 % av landets kommuner hade inte gjort en inventering av tillgängligheten till lokaler och allmänna platser under 1997 eller 1998. 54 % av landets kommuner saknade ett handikappolitiskt program eller en handikapplan. Exemplen kunde ha varit betydligt flera, men de är tillräckligt många för att belysa allvaret i situationen. Fru talman! Det är därför som vi nu känner mycket stor tillfredsställelse över det förslag som läggs fram som en följd av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Det rödgröna samarbetet har visat att det har förmåga att i praktisk handling visa solidaritet med de grupper som har mest att vinna på ett solidariskt samhälle. Naturligtvis är inget så bra att det inte kan göras bättre. Därför är det viktigt att vi också fastslår behovet av att efter fem år göra en uppföljning av tillämpningen av den nya lagstiftningen. Inte minst utifrån beslutet om att ansvars och finansieringsprincipen ska gälla är det av största betydelse att en noggrann uppföljning görs. Fru talman! Att vi har fastnat för den här finansieringen har sin utgångspunkt i handikapporganisationernas krav på likabehandling. Från handikapporganisationerna har man framhållit vikten av det inte är speciellt riktade medel som ska styra rätten till att vara fullvärdiga medlemmar av ett samhälle. Det är lätt att instämma i den hållningen, men jag tror att det är betydelsefullt att efter uppföljningen se om det trots allt inte finns ett behov av speciella stimulansbidrag. Folkpartiet har i sin reservation nr 1 yrkat att man redan nu ska utreda behovet av medel för genomförande av den nya lagen. Jag har stor förståelse och respekt för den oro som Folkpartiet visar. Men med respekt för handikapporganisationernas krav på likabehandling tror jag att det är rimligt att avvakta den uppföljning som ska ske efter fem år och som vi nu ska besluta om. Fru talman! Det här är en s.k. samarbetsproposition. Trots att vi har fått gehör för flera av de krav som vi har drivit i många år har vi valt att avge en reservation till betänkandet. Det finns två skäl till detta. För det första tar reservationen upp frågor som inte behandlas i propositionen men som utgör en del av betänkandet. För det andra bygger reservationen på en motion från den allmänna motionstiden. Det är därmed inte en motion som är direkt riktad till propositionen. Vänsterpartiet har under många år krävt en förbättrad byggprocess, både ur kvalitetsaspekten och ur demokratiaspekten. Vår reservation är en uppföljning av dessa krav. Jag vill i detta sammanhang passa på att yrka bifall till reservation 2 under mom. 3. Fru talman! När vi nu beslutar om lagändringar avseende tillgängligheten gör vi det utifrån kunskapen om de brister som finns i den redan byggda miljön. Om vi tidigare hade haft en tydlig lagstiftning hade behovet av den här lagändringen varit mindre. Vi kommer nu under under rad år att rätta till tidigare fel och på det sättet förbättra situationen för många funktionshindrade. Det är därför betydelsefullt att samtidigt se till att nybyggnationen utformas på ett sådant sätt att man inte i efterhand tvingas att göra förbättringar och förändringar. Därför ser vi ett behov av en förstärkning av plan och bygglagen där kunskaper som finns i samhället bättre tas till vara. Vår reservation sträcker sig längre än att bara omfatta den offentliga miljön. Den omfattar all nybyggnation. På det viset hamnar den i viss mån utanför propositionen men dock inom betänkandet. Vi kan konstatera att det när det gäller tillgänglighet fortfarande finns en rad brister i nybyggda bostäder, i nya bostadsområden och i andra nya byggnader. Ett av skälen kan med all säkerhet hittas i att tillgänglighetsfrågorna inte tillräckligt beaktas i projekteringsprocessen. T.o.m. i prestigeprojekt som byggmässan i Helsingborg, H-99, kunde man konstatera mycket allvarliga brister avseende tillgängligheten. Förutsättningar för att undvika dessa misslyckanden finns om man är beredd att bifalla vår reservation och ta till vara de kunskaper som bl.a. handikapporganisationerna besitter om hur vi ska utforma bostäder och andra miljöer för att göra dem tillgängliga för alla. Många gånger hävdas det att en förlängd projekteringstid skulle vara fördyrande, men jag hävdar motsatsen. Genom en noggrann projektering undviker man fördyringar både under själva byggandet och när man i efterhand tvingas att rätta till misstagen. För byggherrarna borde det också av ekonomiska skäl vara väsentligt att ta till vara kunskaperna i de här frågorna både direkt genom minskade kostnader och indirekt genom att kunna erbjuda en bättre produkt. Fru talman! Vi vet att befolkningen framöver kommer att bestå av en allt större andel äldre med behov av ökad tillgänglighet. Vi har också i olika program beslutat att kvarboende är den modell som vi ska använda som en lösning före specialboenden. För att detta ska kunna ske är det nödvändigt att bostäder och övriga miljöer är anpassade så att man kan bo kvar. Om vi tar det här på allvar är det nödvändigt att förbättra byggprocessen genom att låta tillgänglighetsfrågorna få ett allt större genomslag. När det gäller möjligheterna för handikapporganisationer m.fl. att få insyn och kunna påverka utformningen av byggnationer för att skapa bästa möjliga hänsyn till tillgänglighetsfrågorna begränsas de i dag av plan och bygglagens regler. Att, som i dag, endast tre veckor före byggstart inleda ett byggsamråd omöjliggör i det närmaste för intressesorganisationerna att påverka byggnationen. Byggsamråd för därför ske redan i projekteringsstadiet. För oss vänsterpartister är det en självklarhet att handikapporganisationerna ska ges rätt att delta i byggsamråd mellan byggherren och kommunens byggnadsnämnd. Därför föreslår vi att regeringen bör komma tillbaka med förslag till ändringar i plan och bygglagstiftningen som tillgodoser dessa krav.

Fru talman! Regeringens proposition om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga till offentliga lokaler och på allmänna platser är angelägen för strävan att åstadkomma ett samhälle tillgängligt för alla. Kristdemokraterna tillstyrker de föreslagna ändringarna i plan och bygglagen och delar uppfattningen att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten bör ha genomförts senast vid utgången av år 2010. Det är väsentligt att tydliga regler skapas, så att inte näringsidkare råkar ut för godtycke vid bedömningen. Kristdemokraterna vill också betona att undantag, såsom propositionen säger, bör kunna medges för mindre näringsidkare om de krävda åtgärderna äventyrar verksamheten. Som Boverket konstaterade redan 1996 i rapporten Tillgänglighet i den offentliga miljön, finns ett stort antal åtgärder som är enkla och relativt billiga att genomföra. Kristdemokraterna konstaterar därför återigen att regeringen varit alltför passiv i att fullfölja förslagen och förbättra tillgängligheten genom ett effektivt regelverk. 1993 antog FN:s generalförsamling 22 standardregler för att säkerställa att personer med funktionshinder har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. Om dessa standardregler ska kunna efterlevas måste handikapperspektivet finnas med på alla nivåer och i alla verksamheter i samhället. Kristdemokraterna vill särskilt betona vikten av att de olika handikapporganisationerna ges möjlighet att öva inflytande på utformandet av dessa tillämpningsföreskrifter. Handikappolitikens mål om mångfald, delaktighet och jämlikhet kan bara realiseras genom att lagstiftning och regler baseras på de berörda människornas upplevelser, situation och kunskap. För att göra samhällets minimikrav tydliga på detta område är ett brett samråd, med representanter för människor med alla typer av funktionshinder, en förutsättning. Sten Lundström lyfte fram att samrådet inte får komma in för sent, utan att det måste vara i tid så att alla kan vara med. Det är rimligt att de olika handikapporganisationerna kan presentera kravlistor med vad som ur deras synvinkel behöver uppmärksammas och tas hänsyn till generellt vid samhällsplanering och byggnation. Många svenska kommuner har gjort en s.k. handikappguide som anger tillgängligheten i olika byggnader och på olika platser inom kommunen. Jag var själv med och gjorde en sådan under min tid som ordförande för handikapprådet i Skövde. Regeringens förslag om att "tillämpningen av den nya lagstiftningen bör följas upp och redovisas efter fem år" kan t.ex. ske genom en utveckling och uppföljning av de handikappguider som redan finns. Fru talman! Kristdemokraterna stöder den grundläggande uppfattningen att kostnaderna för ökad tillgänglighet ska täckas enligt ansvars och finansieringsprincipen. Många remissinstanser, främst kommuner, har dock pekat på brister vad gäller finansieringen. Regeringens förslag om att kostnaderna för de nödvändiga anpassningsåtgärderna ska finnas inom ramen för kommunernas ordinarie verksamhet ser inte Kristdemokraterna som hållbart. Vi anser att staten ska vara en part inom ansvars och finansieringsprincipen. Förutom att statliga myndigheter ser till att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder och att kraven på tillgänglighet och användbarhet genomsyrar statliga byggprojekt, bör staten anslå genomförandepengar i den nationella handlingsplanen. Det är viktigt att staten tar sitt finansiella ansvar för nya eller utökade uppdrag som kommunerna åläggs, t.ex. genomförandet av de tillgänglighetsskapande åtgärder som ändringen av plan och bygglagen kräver. Fru talman! Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 1, som tar upp dessa frågor. Studenternas situation bör särskilt uppmärksammas. Bristen på handikappanpassade studentbostäder är påtaglig. Internationellt sett har Sverige högt ställda krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Detta krav har dock inte kunnat upprätthållas i stora delar av studentboendet. Också tillgängligheten i universitet och högskolor är på flera håll mycket bristfällig. Många studenter med funktionshinder tvingas låta tillgängligheten i lokalerna avgöra studievalet. Detta måste åtgärdas vad gäller såväl hela byggnader som särskilda lokaler, som aula och bibliotek. Jag har själv funderat på varför man inte kunde bygga en ny aula som var så tillgänglig att alla skulle kunna komma fram till podiet. Om detta stred jag med Akademiska Hus, men det hjälpte inte. Så kan man inte göra när man bygger nytt. Det måste alltså vara anpassat för funktionshindrade. Slutredovisningen från Boverket i februari detta år innehåller tyvärr inget om tillgänglighet vad gäller bankomater. Denna fråga är fortfarande olöst. Bankomater betraktas som inredning och omfattas därför inte av bygglagstiftningen. Boverket har i brev till bankernas branschorganisation informerat om att bankerna själva bör arbeta så att deras tjänster ska kunna användas av alla i samhället. Det vore ett stort steg framåt om vi kunde klassificera bankomater som "stadigvarande produkter infogade i byggnadsverk", för då skulle de kunna behandlas under PBL. Det är av stor betydelse för känslan av självständighet att människor med funktionshinder själva kan ta ut sina pengar. När kraven på tillgänglighet skärps genom ändringar i PBL borde också de konstruktioner och funktioner i samhället som faller utanför lagens bestämmelser ses över. Kristdemokraterna anser att bankomater bör betraktas som fasta byggnadsdelar, omfattas av plan och bygglagen och därigenom underställas strängare krav på handikappanpassning. Fru talman! Slutligen vill jag säga att frågan om tillgänglighet till offentliga lokaler och allmänna platser är vidare än dagens diskussion. Trots att Sverige kommit långt med att skapa rökfria miljöer är fortfarande många personer med astma och allergiproblem förhindrade att bevista åtskilliga offentliga lokaler. Ytterligare åtgärder måste därför vidtas för att skapa rökfria miljöer. Den nationella folkhälsokommittén uppmärksammar i sitt slutbetänkande från hösten 2000 att personer med astma och allergi ofta drabbas av allvarliga symtom till följd av passiv rökning och konstaterar att restauranger och kaféer är de miljöer där människor numera besväras mest av passiv rökning. Jag talade själv med en mamma till en tonåring. Hon var mycket bekymrad, för varje helg blev han liggande hemma. Han klarade inte fredagskvällen. Han ville vara med gruppen. Han ville vara i samma miljö som de. Varenda gång slog hans astma ut. Han tog detta, för han ville vara med sina kompisar. Så ska det inte behöva vara. Det måste gå att anpassa detta så att alla kan vara med, så att alla kan vara ute, ha det trevligt och roa sig. Går vi tillbaka till tobakslagen innehåller den ett generellt förbud mot rökning i offentliga lokaler och arbetsmiljöer. Bestämmelserna gäller dock inte restauranger och på andra serveringsställen. Nationella folkhälsokommittén har därför föreslagit att förbudet ska utökas till att gälla också serveringsställen. Det här är en viktig fråga för att alla ska ha en möjlighet. Detta är också en offentlig miljö för allmänheten. Därför anser kristdemokraterna att reglerna för rökning bör skärpas på ett sådant sätt att alla människor ges tillgång till en rökfri miljö vid besök på serveringsställen. Efter det vill jag säga att jag tycker att det är positivt att vi äntligen har kommit vidare i utvecklandet av regler för att stödja personer med olika handikapp. Vi kristdemokrater är inte för regelsystem, men i de fall då man måste ställa upp för att stödja att alla människor ska ha möjlighet är det positivt. Det är många år sedan som jag satt med i den här kommittén som handlade om ett samhälle för alla. Det har tagit väldigt lång tid, och det har försenats hela tiden. Men nu är ett alltså på gång. Vid utgången av 2010 ska åtminstone detta vara löst.
Fru talman! Jag vill börja med att be Folkpartiet om ursäkt när jag i hastigheten utpekade dem som reservanter. Det var egentligen Kristdemokraterna jag menade. Låt mig passa på att ställa en fråga till Ulla-Britt Hagström. Vi är ganska många som är lite fundersamma över om ansvars och finansieringsprincipen verkligen kommer att vara tillräcklig. Men vi har respekt för handikapporganisationernas egen önskan om att få se de handikappade som likvärdiga medborgare i kommunerna och i samhället och att man inte vill ha speciellt riktade medel för det här. Jag undrar om det kanske inte vore lika klädsamt för kristdemokraterna som det var för oss att avstå från att kräva stimulansbidrag redan nu och avvakta den uppföljning och utvärdering som ska ske av respekt just för handikapporganisationernas egen uttryckta önskan. Man vill inte se sig själv som en grupp som står vid sidan om. Deras mänskliga rättigheter ska bevakas på exakt samma sätt som alla andra kommun och samhällsmedborgares mänskliga rättigheter. Utifrån det tycker jag att det hade varit klädsamt om även kristdemokraterna i alla fall hade avvaktat den uppföljning som ska göras efter fem år. Om det inte fungerar då kanske vi kan ta en förnyad debatt med handikapporganisationerna för att se om vi inte trots allt måste skapa någon form av stimulansbidrag.
Fru talman! Givetvis ska handikapporganisationernas önskemål verkligen tillgodoses. Vi talar egentligen inte om ett riktat stimulansbidrag utan om att kommuner och landsting ska ges möjlighet att följa upp genom ansvars och finansieringsprincipen. Men om staten inte ger något blir det kanske en omöjlig situation för många. Vi kristdemokraterna tror på det kommunala självstyret och att man ska klara detta. Därför har vi givit extra pengar generellt i budgeten, 3,5 miljarder kronor, till kommuner och landsting. Dessa pengar ska de ha möjlighet att använda, och då behöver inte alls handikapprörelsen känna att vi har riktat stimulanspengar direkt till dem. Vi talar om att de här resurserna finns och att kommunerna nu har att ta sitt ansvar. Staten ska hjälpa till och skicka med extra medel.
Fru talman! Det är lite av en lek med ord. Naturligtvis har vi under den här perioden sett till att kommunerna har fått en förbättrad ekonomisk möjlighet. Vi har tillfört ganska stora summor. Under de år då vi har haft den här majoriteten har vi tillfört kommunerna rätt mycket nya pengar. När man lägger fram en reservation i samband med just en lagändring för att öka tillgängligheten tycker jag på något sätt att det är att trampa handikapporganisationerna på tårna. Man fortsätter att hävda behovet av speciella medel just på grund av den här reformen. Att kommunerna generellt sett behöver mer medel är vi fullständigt överens om. Så länge vi är med och skapar budgeten kommer vi att se till att sakta men säkert öka utrymmet för kommuner och landsting att agera. Det jag vänder mig mot är att ni i reservationen vill göra det här redan nu, innan vi har prövat om den nya lagstiftningen om de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade går att följa upp enligt ansvarsoch finansieringsprincipen. Ansvars och finansieringsprincipen innebär att de som har ansvar för en fråga också finansierar den. Ökade medel för just det här innebär, som jag ser det, att ni inte är beredda att lyssna på handikapporganisationernas krav om rätt till lika behandling.
Fru talman! Det är ju det vi verkligen är! Att man ska kunna leva upp till ansvars och finansieringsprincipen betyder ju t.ex. att var och en betalar lite mer för sin bussbiljett, att var och en betalar lite mer för sin teaterbiljett osv. Alla ska vara med. Du och jag ska vara med. Men också kommunerna ska vara med. Landstingen ska vara med. Varför ska då inte staten vara med? Om jag säger att nu följer vi upp ansvars och finansieringsprincipen och så vänder jag mig till alla utom mig själv som ska vara med och genomföra lagstiftningen, då tycker jag att vi har tappat ett led i ansvars och finansieringsprincipen. Jag förstår inte varför handikapprörelsen skulle känna sig bekymrad över att det tillförs resurser. Det sägs inte att det just går till föreningen för reumatiker, föreningen för allergiker eller syn och hörselskadade eller vad det vara månde för organisation. De har att ta upp sina behov, och i de kommunala handikappguiderna ser vi tydligt tillgängligheten. Där kan vi också se de olika behov som personer med olika handikapp har vad gäller byggnation, renovering, att ta sig fram på allmänna platser osv. Det krävs alltså olika åtgärder. Då finns det pengar i en påse som man kan använda inom den här ansvars och finansieringsprincipen.

Fru talman! Kolleger! I kväll var jag på ett studiebesök i en allmän lokal här i Stockholm. Jag hörde på ett väldigt intressant föredrag. Jag var tvungen att gå därifrån tidigare, trodde jag, för det väntade en debatt om tillgänglighet här i kammaren. Men när jag skulle gå kom jag inte ut. Det var fullständigt kört. Det var ett stort staket runt den här byggnaden. Jag tror att det fanns tio portar att gå in eller ut genom, men samtliga var fullständigt låsta. Jag var alldeles instängd. Jag gick runt och runt. Jag tänkte att snart kommer väl de övriga riksdagsledamöterna ut, men nej, de kom inte. Jag blev fullständigt frustrerad. Jag skulle ju vara här i kammaren och prata om tillgänglighet. Men det var väldigt nyttigt. jag tror att det är så man kanske känner det när man inte kan delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Människor sprang där utanför, och jag ville så gärna prata med dem. Jag försökte hojta, men det hjälpte inte. Det är inte ofta som vi kan läsa i bostadsutskottets betänkande att "det sedan länge rått en bred enighet". Jag förstår att vi är eniga om de här frågorna. Det står faktiskt i det här betänkandet att "det sedan länge rått en bred enighet". Enigheten sträcker sig till att vi har en gemensam syn på vikten av att tillgänglighetsfrågorna i planering och byggande måste ges en stor uppmärksamhet. Vi är också eniga om att det måste göras något åt de brister som finns för funktionshindrade att delta i samhället på lika villkor som alla andra. Frustrationen från min instängdhet i kväll kommer att följa mig även i fortsättningen i bostadsutskottet. Vi har fortfarande en diskussion om på vilket sätt och i vilken takt som det ska sättas in åtgärder. Kommer det att behövas fler lagar eller skärpningar i lagtexter för att alla ska förstå sitt bästa och se till att vi får bort hinder, eller kommer det att hända positiva saker på frivillig väg? Det sista vore ju absolut det bästa. Jag var innerligt tacksam när jag stod innanför porten och ville ut att det till slut kom en människa med en nyckel i handen så att jag kom ut. Det är egentligen ganska märkligt att det ska gå så trögt att få till relativt enkla åtgärder som att ta bort trösklar, överbrygga nivåskillnader med ramper, sätta dörröppnare så att de kan nås från rullstol, för att inte tala om att se till att trottoarerna är framkomliga och att det finns möjligheter att komma ned från trottoarerna på ett tryggt och säkert sätt även om man är rullstolsburen eller har en barnvagn. Vi kan konstatera att just tillgänglighetsfrågorna är ett eftersatt område i dagens samhälle. Det är därför som vi i Centerpartiet ställer oss bakom detta betänkande, eftersom vi ser att det här är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla, men främst naturligtvis för de funktionshindrade. Av den anledningen - en positiv samhällsförändring för alla - är det också ett skäl för att kunna vara med på en retroaktiv lagstiftning, som det handlar om här. Fru talman! Vad jag känner lite vånda över är trots allt att det tar så lång tid innan man räknar med att vi ska få se resultat av dessa ganska enkla åtgärder. Tyvärr får jag lov att inse det realistiska i att det säkert kommer att ta så lång tid som fram till år 2010. Risken är nog ganska uppenbar att de som finns i den här kammaren det året också kommer att stå och prata om tillgänglighetsfrågorna. Egentligen är det så det ska vara. Det får aldrig bli helt klart, utan det gäller att ständigt jobba med de här frågorna och ständigt se till att det förbättras. Jag utesluter inte heller att riksdagen i kommande budgetar måste ha med pengar för att även på så vis vara en garant för att vi ska nå målet om ett tillgängligt samhälle för alla. Vilka är då bäst på att förstå vad som måste göras för att funktionshindrade ska kunna delta på ett bra sätt i vårt samhälle, fru talman? Det är naturligtvis de funktionshindrade själva, genom de organisationer som för deras talan. Därför yrkar jag bifall till reservation 2, där vi påpekar just detta att handikapporganisationernas inflytande måste öka samt att tillgänglighetsfrågorna måste lyftas fram i plan och byggprocessen. Centerpartiet står även bakom reservation 3, som handlar om de studerandes möjligheter att delta i studier på universiteten runtom i landet. Fru talman! Jag vill sluta mitt anförande med att rikta en vädjan till mina utskottskolleger från samtliga politiska partier att vi ska fortsätta att vara eniga och tillsammans fortsätta att driva på tillgänglighetsfrågorna så att de även kommer att omfatta innemiljön. Det gäller att få bukt med allergier och andra s.k. osynliga funktionshinder. Vem har inte ett funktionshinder? Att människor inte kan delta i olika delar i samhället på grund av att man riskerar att bli sjuk av osund miljö, av sjuka hus, av olämpliga material, inte kan höra vad andra människor säger eller inte kan se på grund av dålig belysning och felaktigt utformade lokaler är inte acceptabelt. Vi har med dagens beslut ändå tagit ett steg, men mycket återstår.

Fru talman! Jag vill börja med att säga till Sten Lundström att jag givetvis accepterar hans ursäkt. Det är lätt att göra fel. Ett enigt utskott står bakom förslaget att ändra plan och bygglagen, precis som tidigare talare har sagt, på ett sådant sätt att tillgängligheten till offentliga lokaler och allmänna platser kan ökas för människor med olika slag av funktionshinder. Jag tror att det är självklart för var och en att vilja bidra till sådana förändringar. Jag kan förstå Rigmor Stenmarks frustration - det var en bra illustration för oss. Själv har jag suttit i min kammare och väntat på att få komma upp här. När det gäller de övriga frågor som utskottet behandlar har vi i Folkpartiet bara reserverat oss på en enda punkt. Det gäller handikapporganisationernas inflytande i plan och byggprocessen, där vi har reserverat oss tillsammans med Vänstern, kd och Centerpartiet. Utskottsmajoriteten har sagt i sin skrivning att ett uppdrag har getts till Boverket att bl.a. tillsammans med Svenska Kommunförbundet och handikapporganisationerna studera de nuvarande formerna för samråd och utreda förutsättningarna att förbättra möjligheterna till insyn. Vi som står bakom reservationen tycker inte att det är tillräckligt. Vi vill stärka kraven på att handikapporganisationerna ska beredas tillfälle att delta i plan och byggsamråd med byggherre och byggnadsnämnd i betydligt större utsträckning än vad som sker i dag och också i ett tidigare skede av plan och byggprocessen. Vi tycker också att det är nödvändigt att regeringen överväger lämpliga former för att ta till vara handikapporganisationernas kunskaper i samband med utarbetandet av föreskrifter till PBL. Eftersom tre talare redan tidigare har utvecklat det här räcker det med det som jag har sagt nu. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! I kvällens sena timme kanske det är onödigt att jag upptar kammarens tid med att redogöra för vad betänkandet innehåller. Men för ordningens skull tänker jag göra det ändå. Det är väldigt roligt att vi har kommit så långt och är så överens att alla har instämt. För protokollets skull är det väl bäst att jag är tydlig i fråga om vad vi har kommit överens om, så att det inte uppstår några misstag. Förslaget som bostadsutskottet lägger på kammarens bord innebär att tydligare krav ska ställas på tillgängligheten i samband med nybyggnation och ändring av allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Krav införs också på att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga ska undanröjas i lokaler och på allmänna platser i den utsträckning som följer av föreskrifter som kommer att meddelas med stöd av lagen. Vidare föreslås vissa kompletteringar av lagteknisk natur. Bostadsutskottet tillstyrker regeringens lagförslag men föreslår att en paragraf ges en något annorlunda formulering i syfte att förtydliga vad som föreslås i propositionen. Bostadsutskottet anser att en av de grundläggande förutsättningarna för utformningen av den bebyggda miljön måste vara att den i möjligaste mån ska vara tillgänglig och användbar för alla. Detta gäller i hög grad för allmänna platser och för lokaler dit allmänheten har tillträde. yttrade sig bostadsutskottet i frågan om ansvars och finansieringsprincipen som följer: "Enligt utskottets yttrande borde utgångspunkten för finansieringen av åtgärder för ökad tillgänglighet vara att kostnaderna skulle täckas inom ramen för den ordinarie verksamheten. Som regeringen framhöll i sin proposition kan kostnaderna för att eliminera enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten förväntas bli relativt begränsade om åtgärderna genomförs i samband med ordinarie underhållsarbete." Bostadsutskottet ställde sig således bakom regeringens uppfattning att kostnaderna för att eliminera enkelt åtgärdade hinder bör täckas enligt ansvars och finansieringsprincipen. Fru talman! Bakom förslaget till lagändring avseende tillgängligheten i den offentliga miljön står, som tidigare påpekats, ett enigt utskott. Ledamöterna från Moderaterna har i ett särskilt yttrande klargjort sin syn på förutsättningarna för lagändringen. Enligt propositionen är det förenat med såväl kostnader som intäkter att tillgodose krav på tillgänglighet i befintliga miljöer. Boverket har beräknat de totala investeringskostnaderna till omkring 5 miljarder kronor, varav 25 % för allmänna platser och 75 % Boverket gör vidare den bedömningen att kostnaderna kan minska med 20-50 % om åtgärderna samordnas med ordinarie underhåll. När det gäller handikapporganisationernas inflytande avseende tillgänglighetsfrågorna, som många tar upp, framgår det av det uppdrag som regeringen givit Boverket att utarbetandet av tillämpningsföreskrifter till den föreslagna ändringen ska ske i samråd med bl.a. företrädare för handikapporganisationerna och Kommunförbundet. Uppdraget till Boverket innefattar även att "i samråd med Svenska Kommunförbundet och företrädare för handikapporganisationerna utreda förutsättningarna för att förbättra de lokala handikapporganisationernas möjligheter till insyn och samråd i plan och byggärenden." Detta uppdrag ska redovisas senast den 29 juni 2001. Därför yrkar vi avslag på de reservationerna. När det gäller tillgängligheten för studenter med funktionshinder anser utskottets majoritet att regeringen har uppmärksammat dessa frågor och att man följer dem. Utskottet hänvisar till att regeringen har aviserat sin avsikt att utreda hur tillgängligheten till bl.a. bankautomater ska kunna tillgodoses. Frågan om statliga myndigheters ansvar för tillgängligheten, som Vänstern tar upp, har redan särskilt behandlats i förslaget till en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Regeringen framhöll i detta sammanhang att de statliga myndigheterna bör integrera handikapperspektivet i den ordinarie verksamheten. Fru talman! Med detta yrkar jag avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Vänsterpartiet har ganska länge drivit kravet på tillgänglighet och eliminerande av enkelt avhjälpta hinder. Som jag sade i mitt anförande ser vi med tillfredsställelse på den lag som nu läggs fram. Vi har också under ganska lång tid drivit kravet på en förbättrad byggprocess där vi vill se handikapporganisationernas deltagande redan under projekteringstiden. Man hänvisar då till utredningsarbete. Men det hör till saken att Boverket redan tidigare har tittat på det här och kommit fram till att det behövs för att man på bästa sätt ska kunna utnyttja de kunskaper och resurser som handikapporganisationerna har. Fru talman! Min fråga till Siw Wittgren-Ahl är: Om vi fortsätter att tjata, kommer då även socialdemokratin att nästa år stå som en del i det här? Nu är vi fyra partier. Vi behöver ett parti till, så jag bjuder helt enkelt in Siw Wittgren-Ahl till att ställa upp på det som i år är en reservation och som nästa gång kan bli en majoritetsskrivning. Kan man hoppas på det?
Fru talman! Som jag redogjorde för i mitt anförande kommer Boverket att återkomma till regeringen under detta år. Man kommer att ta upp hur de handikappade ska få inflytande på planprocessen. Jag tycker inte att det finns någon anledning att föregå den utredningen.
Fru talman! Jag ska försöka förtydliga min fråga lite grann till Siw Wittgren-Ahl. Anser Siw Wittgren-Ahl att de krav vi ställer i vår reservation är rimliga? Anser Siw Wittgren-Ahl att det är rimligt att handikapporganisationerna faktiskt får vara delaktiga redan under projekteringsstadiet när det gäller nybyggnation?
Fru talman! Siw Wittgren-Ahl och socialdemokraterna anser det. Men på vilket sätt det ska göras är precis det man utreder.
Fru talman! Jag blev väldigt glad när Siw Wittgren-Ahl sade att regeringen skulle komma att se till att också bankomaterna blev handikappvänliga. Det är ju egentligen ett enkelt hinder att åtgärda. Men jag blev besviken när jag läste rapporten Tillgängligheten till och i sådana lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det gäller Boverkets regeringsuppdrag att utarbeta tillämpningsbestämmelser till plan och bygglagen, slutredovisning del 1, Karlskrona den 20 februari 2001. Det är ju nyligen, och frågan finns inte med i den här redovisningen. Därför blev jag besviken. Men då kan jag alltså förvänta mig att det kommer en nästa omgång och att det här med bankomaterna då finns med.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Siw Wittgren Ahl om det inte finns någonting som hon är oroad över när det gäller farten för att lösa frågorna om tillgänglighet. Har Siw Wittgren-Ahl aldrig känt den frustration som jag kände när jag satt instängd?
Fru talman! Den frustrationen bär jag som person ofta på eftersom jag är astmatiker och lever med att man kan få panikångest för att man inte kan vistas i alla miljöer. Det är klart att man är orolig för att det inte går tillräckligt fort. Men detta att komma överens, att ha en utredning och att komma till rätta med tillgängligheten har pågått och utretts sedan 1994-1995. Då var det en helt annan majoritet i regeringen. Man kom inte med några förslag. Det är klart att frustrationen, precis som alla har sagt i talarstolen, borde gå genom alla partier. Trots att det är en så allmängiltig sak att alla ska kunna vara med är det tydligen svårt att komma överens över alla gränser om vem som ska betala för vad. Det är därför det har tagit så lång tid. Det som är självklart för oss är kanske inte självklart för alla, Rigmor Stenmark.
Fru talman! Siw Wittgren-Ahl! När man har makten i sin hand kan man inte bara nöja sig med att säga att vi inte kommer överens. Det finns ändå möjlighet, tror jag, att få en ganska stor majoritet för många av förslagen och för att det ska gå snabbare och vara lite intensivare i förlängningen.
Fru talman! Jag tycker att den här diskussionen och detta att vi är så överens borgar för att det kanske kan gå fortare i framtiden.

Fru talman! Från moderat sida har vi inte några reservationer. Vi befinner oss så att säga på majoritetssidan i dag i det här ärendet. Vi har nämligen funnit att avvägningen mellan berättigade önskemål och olika typer av kostnadsdrivande bestämmelser är ganska rimlig. Framtiden får därutöver utvisa vad som kan bli nödvändigt att tillföra och ändra ytterligare. På en punkt vill jag dock göra viktiga påpekanden. Det gäller de nya bestämmelser som föreslås gälla för befintliga offentliga miljöer. Det föreslås från utskottets och regeringens sida att "enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga undanröjs." Vi har inget motförslag till detta och alltså inte heller någon reservation. Regeringen anger exempel på vilka typer av åtgärder det kan gälla. Man nämner kontrastmarkeringar, skyltning, belysning, borttagande av trösklar och utjämning av mindre höjdskillnader med ramper. Det finns ingenting att invända mot att sådana här åtgärder vidtas. Vi tycker väl alla att det är bra, om man med så enkla åtgärder kan förbättra rörelsefriheten för dem som av olika skäl har svårt att utnyttja den tillgänglighet som är självklar för många andra av oss. Däremot kan man inte acceptera idén om retroaktiv lagstiftning. Vi har därför varit mycket betänksamma innan vi har accepterat den utformning som bestämmelsen har fått. Det hade naturligtvis varit bättre om man hade fått fram en lösning av dessa angelägna åtgärder genom frivilliga överenskommelser. Men det är fråga om angelägna åtgärder som är enkla både tekniskt och ekonomiskt. Det anges också i betänkandet att bestämmelserna ska tillämpas med stor flexibilitet. Det anges ingen bestämd tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda, utan ett successivt genomförande förutses. Naturligtvis måste fastighetsägarnas ekonomiska och tekniska synpunkter tillmätas stor betydelse i det här sammanhanget. Jag noterar också att det t.o.m. finns möjligheter till undantag. Sammantaget är det alltså fråga om angelägna åtgärder. Det rör sig om exemplifierade enkla åtgärder, och det finns möjligheter till flexibilitet i genomförandet. Detta har gjort att vi har accepterat bestämmelserna, trots att de utan dessa modifieringar hade kunnat uppfattas som ett steg mot en retroaktiv lagstiftning. En retroaktiv lagstiftning, fru talman, kan av princip nämligen inte accepteras.

Fru talman! Det mesta har redan sagts både för och emot. Det har kommit fram olika synpunkter på detta betänkande. Det positiva är enigheten bakom det. Jag har själv inte väckt någon motion och ställer mig inte bakom några reservationer, eftersom jag i liten men ändock någon utsträckning haft möjlighet att påverka propositionen. När utskottet behandlade frågan kom man på ytterligare förbättringar, som jag tyckte var väldigt bra. Vi hade gjort förbiseenden när vi flyktigt läst igenom propositionen i förväg. Det gäller bl.a. en ny paragraf som vi lägger till om tillgängligheten till och i lokaler. När visst krav på tillgänglighet ställs på lokalen ska även en motsvarande tillgänglighet till lokalen tillgodoses. Det var mycket uppmärksamt påpekat, och vi har infört detta som ett ändringsförslag. Jag hoppas att man tar till sig detta och gör den förändringen i lagtexten. Som många tidigare har påpekat är förslaget inte fullständigt. Det behöver förstärkas och förbättras. Rigmor önskade att vi skulle kunna fortsätta att driva detta arbete tillsammans. Det är mycket som behöver åtgärdas. Olika förbund har skrivit till oss. Astmaoch Allergiförbundet har påpekat att man var väldigt besviken över att den här propositionen inte tillgodosett dess krav på tillgänglighet. Det är synd att dessa inte tagits med. Jag förstår inte riktigt hur det kommer sig. Förbundets krav på åtgärder har mycket att göra med miljölagstiftningen och med sådant som vi försöker tillgodose på annat sätt. Det är möjligt att man kan tillmötesgå förbundet på sådan väg. Det passar kanske inte in just i plan och bygglagen. Bl.a. Ulla-Britt tog vidare upp den bristande tillgängligheten i vissa lokaler på grund av att det röks mycket i dem. Också doftallergiker har ett väldigt stort problem. Det finns mycket jobbiga osynliga handikapp. Jag tycker att en del av motionerna och reservationerna i och för sig är bra. Jag skulle önska att man såg på de här frågorna på ett annat sätt när det är så uppenbart att de är tillgodosedda. Det gäller bl.a. Andra ledamöter har kanske större direktkontakt med handikapporganisationerna. Vad har dessa sagt i den här frågan? De pratar med Kommunförbundet och diskuterar fram åtgärder med Boverket. Tycker de inte att det är tillräckligt att få fram sina åsikter på sådan väg? Jag ser inget behov av att ytterligare påskynda den processen. Vi ska snart under detta år få se vad man har kommit fram till. Jag tar för givet att man för fram sina krav i det sammanhanget. Jag önskar likaledes att Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO, för oss kunde ha påtalat den bristande tillgängligheten för allergiker. Man borde kunna inse att en del motionskrav faktiskt är tillgodosedda och inte avstyrkta rakt av. Nu arbetar vi på det här sättet i kammaren, och jag ställer mig till fullo bakom utskottets förslag. Jag har ett litet förslag till hur man skulle kunna fördela kostnaderna. Ett väldigt enkelt sätt att undvika kostnader är ju att inte lägga ut pengar. Jag skulle vilja uppmana alla att upphöra med att köpa parfymer och helst också att sluta röka.

Fru talman! Det finns en sak som Helena Hillar Rosenqvist skulle kunna göra, om hon menar allvar med att det är viktigt att också de funktionshindrade som inte berörs i det här betänkandet skulle kunna komma till tals. Hon skulle kunna yrka bifall till vår reservation, där vi säger att det är nödvändigt bl.a. att beakta de skilda krav på lösningar som ställs av olika sorters funktionshinder. Vi skulle då säkert få in synpunkter på olika funktionshinder som vi här inte har tagit med. Jag förstår inte varför inte Miljöpartiet kan se till att vår reservation går igenom. Då skulle vi ha kommit ytterligare ett steg framåt på vägen.
Fru talman! Vi anser att detta är tillgodosett, och jag tycker att ni som har gjort den här reservationen kunde inse att så är fallet. Ni borde förstå att man arbetar precis med de här frågorna. Det hjälper föga att försöka påskynda detta arbete. Jag är säkert inte särskilt konsekvent när jag brinner för något, och jag tycker att man inte alltid bara ska hänvisa till en utredning som kommer att vara klar vid någon tidpunkt osv. I det här fallet är det dock faktiskt så, och jag vill vädja till er som är så bestämda på den här punkten att inse att ni gör fel när ni talar om för mig vad handikapporganisationerna har sagt i den här frågan.
Fru talman! Helena Hillar Rosenqvist talade faktiskt i sitt anförande om att vi inte har beaktat synpunkter som har kommit till oss. Jag tycker att det skulle vara ganska självklart att man då skulle yrka bifall till vår reservation, som går ut på att också övriga organisationer ska få komma med. Det är lika enkelt som när jag insåg att jag hade sprutat på mig lite parfym efter att ha tvättat mig innan jag gick hit i kväll. Det var naturligtvis dumt, men jag tar till mig det. Jag ska inte göra så nästa gång.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en helt annan fråga till Helena Hillar Rosenqvist. Att handikapporganisationen sätter sig ned och diskuterar det här med Svenska Kommunförbundet och Boverket är inte särskilt konstigt. Den tar naturligtvis varje tillfälle till diskussion. Handikapporganisationerna har under många år krävt att just få lov att komma in mycket tidigare i processen. Boverket har vid flera tillfällen påpekat behovet av detta. Man är otålig, därför att lösningen på vad som borde göras finns redan. Det handlar om att låta handikapporganisationerna och andra intresseorganisationer komma in på ett tidigt stadium under byggprocessen, dvs. redan under projekteringsstadiet. Vi vet lösningen. Vi behöver inte avvakta denna sittning. Därför motionerar vi. Vi motionerar för femte eller sjätte gången i rad. Det är inga nyheter. Det behövs inga nya utredningar. Här behövs ett beslut i riksdagen att ge regeringen i uppdrag att se till att det sker. Därför finns reservationen.
Fru talman! Jag förstår precis. Den 29 juni 2001 ska Kommunförbundet, handikapporganisationerna och Boverket vara klara med vad de anser i frågan. Jag tycker att vi kan avvakta det.
Fru talman! Jag får försöka en gång till. Från vår, handikapporganisationernas och Boverkets sida sett har man under ganska många år vetat vad det är som behöver göras. Det behövs inte fler utredningar. Vi vet inte vad som kommer ut den 29 juni - om jag minns datumet rätt. Det finns ingen anledning att avvakta längre. Vi behöver inte avvakta ytterligare en utredning. Vi vet vad det är som behövs, och vi vet vad handikapporganisationerna kräver. Därför reserverar vi oss. Vi har ingen aning om vad som kommer ut av den här utredningen. Det dräller av utredningar som det inte kommer ut någonting alls av. Därför reserverar vi oss. Det är inte alls för att på något sätt framhäva oss själva som duktiga eller för att obstruera mot riksdagens sätt att arbeta, utan det är för att vi vet vilka lösningar som behövs. Det är lite synd att Miljöpartiet inte ställer upp.
Fru talman! Jag anser fortfarande att man ska avvakta det arbete som pågår. Om vi hade tyckt att en utredning skulle tillsättas för detta kan jag hålla med Sten Lundström om att det hade varit onödigt. Med den otålighet vi har med bara en mandatperiod på oss i riksdagen behövs det lite snabbare tag. Nu finns utredningen redan, och jag ser med tillförsikt fram emot vad utredningen kommer fram till. I så fall får vi väl återkomma och bygga på det förslag som kan komma ut av den utredningen.
Ärade riksdagsledamöter!

Året var 1854 - mitt under Krimkrigets fasor, lika förfärliga som dagens krig på Balkan. Fredsappellen hade även publicerats i Times, som redan samma dag på ledarplats ansåg det påkallat att avfärda förslaget som orealistiskt, rent av löjeväckande. Kvinnorna, skrev tidningen, skulle ju inte ens i denna organisationsplan kunna klara utgifterna för brevporton. Författaren till kvinnornas fredsappell mötte pionjärens öde, dvs. samtidens oförståelse och ringaktning. Hon hette Fredrika Bremer och var författaren, internationalisten, publicisten och fredskämpen, som insåg att freden inte var möjlig utan kvinnorna. I år högtidlighåller vi 200-årsminnet av hennes födelse och uppmärksammar hennes gärning. Fredrika Bremer förblev inte ensam i sin övertygelse. Insikten om kvinnornas avgörande betydelse för freden har följt fredsrörelsen och dess förkämpar. Fredsrörelsen var den första stora folkrörelse där kvinnorna tog plats och kom att spela en avgörande roll. Var står vi i dag, nära nog 150 år efter det att hennes banbrytande tankar publicerades? Fredrika Bremers och andra fredspionjärers visioner om varje individs rätt till utveckling i fred och frihet är i dag erkända. Nära nog ett sekel efter Fredrika Bremers fredsappell slogs i FN-stadgans inledning fast följande: "Vi, de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel -" och "att ånyo betyga vår tro - på lika rättigheter för män och kvinnor -." Men, då och som nu, 55 år senare, har visionerna i förödande omfattning förblivit ord i de högtidliga dokument i vilka de en gång publicerades och fastlades. Samtidigt har hoten mot freden och friheten ändrat karaktär och blivit alltmer outhärdliga, omänskliga. Krigshot mellan stater har i stor utsträckning ersatts av etniska konflikter och inbördeskrig. I dag är en majoritet av krigsoffren civila. De - inte minst kvinnor och barn - utgör i ökande grad det uttalade målet för våld och terror. Ändå, mitt i mörkret av dessa misslyckanden för freden och friheten, för mänskliga rättigheter, finns tecknen på insikt, uttrycken för möjlighet till förändring. Domen från krigsförbrytartribunalen i Haag nyligen, då våldtäkt för första gången någonsin erkändes som brott mot mänskligheten, var ett sådant tecken på insikt. Tystnaden kring brotten mot kvinnor under krig har brutits. I dag, liksom vid fredsrörelsens begynnelse för mer än hundra år sedan, finns möjligheten i att vi tar alla mänskliga resurser till vara - både kvinnors och mäns - i kampen för det goda. Några länder, däribland Sverige, har tagit avgörande steg de senaste årtiondena när det gäller möjligheten för kvinnor och män att förena och dela ansvaret för arbetsliv och förtroendeuppdrag, föräldraskap och familj. Därför är Sveriges riksdag inte endast världens mest jämställda parlament. Vi har bättre förutsättningar att fatta kloka och väl förankrade beslut, därför att de fattas av jämställda kvinnor och män med erfarenhet av och delaktighet i vardagslivet. Och vi, kvinnor och män tillsammans, har i dag en gemensam, etiskt försvarbar hållning mot övervåld och förnedring av kvinnor. Ärade ledamöter! Vid ett möte med Förenta nationernas säkerhetsråd i höstas om kvinnor och konfliktlösning sade generalsekreterare Kofi Annan: "Kvinnor, som så väl känner konfliktens pris, är ofta bättre rustade än män att förebygga eller lösa den. I generationer har kvinnor tjänat som fredsfostrare, både i sina familjer och i samhället. De har visat sig ha förmåga att bygga broar, snarare än murar. De har varit avgörande för att bevara social ordning när samhällen har kollapsat." Kofi Annan hänvisade i sitt tal till säkerhetsrådets uttalande vid Internationella kvinnodagen samma år, att "freden är oupplösligen sammanlänkad med jämställdhet mellan kvinnor och män". Vi vet, av egen erfarenhet, att det är just när kvinnor och män delar ansvaret på samhällets alla olika områden, som män får möjlighet att tillägna sig erfarenheter, kunskaper som tidigare varit förbehållna kvinnor, på samma gång som kvinnor ges delaktighet i den makt och det inflytande som varit männens privilegium. Därför kan vi nu tillsammans arbeta för fred, frihet och respekt för varje människas okränkbara värde. Så har de tankar och visioner som väcktes av jämställdhetens och fredsrörelsens pionjärer och som häcklades av deras samtid blivit vedertagna sanningar i vårt land och av de goda krafterna i det internationella samarbetet. Vägen dit var mer än ett sekel långt. Vad återstår nu? Hur lång är sträckan vi har kvar? Vi vet att om framtiden ska vara fred och frihet, mänskliga rättigheter, allas lika värde, avgörs av oss som lever nu.

Fru talman! För tre månader sedan behandlade vi utgiftsområde 4, rättsväsendet. Det gav oss utrymme att mer övergripande diskutera rättsväsendet. I dag behandlar vi mer specifika motioner från den allmänna motionstiden. Dessa motioner har i många fall tillkommit på grund av den polisbrist som råder när det gäller såväl pengar som personal. Att just frågor som berör polisväsendet skapar debatt beror helt och hållet på att polisens arbete betyder så mycket för var och en i samhället. Att ha en väl fungerande poliskår är för oss medborgare viktigt. Det är - som jag vill kalla det - en statlig trygghetsförsäkring som vi har betalat in och betalar in till via skattsedeln. Denna försäkring ska garantera oss enskilda både rättstrygghet och rättssäkerhet samtidigt som den ska ge polisen möjlighet att förebygga och upptäcka brott av olika slag. Vi moderater har länge protesterat mot de nedrustningar som har skett inom polisen. Var och en som är ute kan ju se hur lite poliser det finns. Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet snackar om storsatsningar, men det är ju taget ur luften när vi vet hur verkligheten ser ut. Mer än halva mandatperioden har förflutit, och hur ser det ut på fältet? Är ni socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister som sitter i justitieutskottet ute på fältet någon gång? Man kan inte tro det med tanke på de beslut som ni i majoritetsställning fattar här. Men det finns en socialdemokrat som heter Bengt Silfverstrand. Han deltog i en interpellationsdebatt för tre veckor sedan och diskuterade närpolisens arbetsuppgifter med justitieministern. Bengt Silfverstrand sade att det behövs en väl fungerande närpolisverksamhet för att man ska kunna garantera en rimlig och grundläggande trygghet för medborgarna på gator och torg. Det är precis det som vi moderater säger gång på gång från denna talarstol. Nu har en enskild socialdemokrat också sagt det. Vad säger Margareta Sandgren? Kommer Margareta Sandgren att också säga samma sak i den här debatten? Det har inte hänt mycket efter de sju borgerliga åren. Det vore glädjande om man kunde peka på någonting som socialdemokraterna har genomfört som har varit till det bättre för oss samhällsmedborgare. Det är allmänt känt att personalsituationen inom polisen gör att anslaget måste öka ordentligt. Jag hoppas att man tar tag i det här nu inför kommande budgetarbete. Bristen på poliser resulterar i att långsiktigt brottsförebyggande arbete måste läggas åt sidan för akuta insatser. Jag ska nämna ett exempel. För tre veckor sedan var jag i Hässleholm. Tidigare fanns det 91 poliser och 34 civilanställda i det distriktet. När jag var där var det 45 poliser och 4 civilanställda kvar. Tala om att det fanns en uppgivenhet bland poliserna! Det märktes väl under mitt besök. Fru talman! Något som är eftersatt hos den svenska polisen är den dåliga utrustningen när det gäller hjälpmedel för att kunna göra insatser i olika situationer. Polisen måste utrustas med en ordentlig verktygslåda precis som när rörmokaren kommer hem till oss för att avhjälpa något fel. Då har han en ordentlig verktygslåda med sig. Det råder alltså ett väldigt stort tomrum mellan batongen och de skjutvapen som polisen har. Vi måste se till att poliskåren utrustas med olika arbetsverktyg för att man i möjligaste mån ska kunna säkerställa trygghet för oss samhällsmedborgare och även för brottslingarna samt för att lösa besvärliga situationer utan dödligt våld. Denna utrustning kan bestå av batong, gummibatong, pepparsprej och andra hjälpmedel som inte används i dag i Sverige. Mot bakgrund av detta anser vi att frågan är av sådan art att styrningen av vilken utrustning som ska tas fram inte ska ske enbart från polisstyrelsen. Vi moderater anser att regeringen bör ta ett fastare grepp om detta utvecklingsarbete, och det ankommer på regeringen att vidta åtgärder. Fru talman! Ett annat område gäller EU:s polissamarbete. Det behöver också förstärkas. De enskilda medlemsländerna är i dag för små för att klara av den grova brottsligheten - och då tänker jag på den internationella brottsligheten. Särskilt viktigt är att bekämpa narkotika och handeln med människor. Därför måste kampen mot narkotika inom EU intensifieras. Det är oerhört viktigt att åtgärder vidtas för att underlätta samarbetet mellan tull och polis, något som vi moderater har framfört tidigare. Det vore önskvärt om regeringen beaktade detta i sin fortsatta kamp mot narkotikan. Fru talman! En gammal käpphäst för oss moderater är att fler poliser bör bli synliga på gator och torg, vilket är en utomordentligt bra brottsförebyggande åtgärd. Ju fler uniformerade poliser man ser ute i samhället, desto lugnare är samhället. Vi anser att de poliser som finns i dag skulle kunna använda sin uniform i större utsträckning än vad de gör. Själv tycker jag - och det är mycket personligt - att polisen ska kunna bära sin uniform på vägen till och från sitt arbete. Bara det skulle göra att vi fick se många fler uniformerade människor. Jag vet att polisfacket har en annan syn på saken, men jag har ju rätt att ha min syn som politiker. Fru talman! Ytterligare en åtgärd som man kan vidta för att synliggöra polisen - något som jag har tagit upp tidigare här - är ensampatrulleringen. Jag vet att det finns ett motstånd till detta, att man anser att poliser inte ska arbeta ensamma. Men justitieutskottet gjorde i höstas ett besök i Kanada. Där kunde vi ta del av hur man kombinerade en polisbil som var bemannad med två poliser och en polisbil som var bemannad med en polis. De här tre personerna utgjorde ett arbetslag. De gjorde en gemensam utryckning. Givetvis kom även andra polisbilar till platsen vid större och svårare fall. Vid t.ex. ett lägenhetsbråk kom de här två bilarna. De poliser som åkte i den polisbil som var bemannad med två poliser kunde då göra ett omhändertagande av en person om det behövdes, medan den ensampatrullerande polisen kunde stanna kvar på plats och i lugn och ro ta upp anmälan och kanske trösta och tala med den eller de drabbade. Jag tror att man måste föra in detta nya tänkesätt att börja arbeta mer efter var, när och hur poliserna kan arbeta mer i ensam miljö än vad de gör i dag. Fru talman! Vi har reserverat oss tillsammans med kristdemokraterna när det gäller IT-stödet. Jag ska inte gå in så mycket på detta. Men självklart är att den nya tekniken, som alla har ute på olika verksamhetsområden, måste slå igenom mycket snabbare inom polisen. Vi vet att en hel del saker är på gång. Men när man kommer till intaget på en polisstation på kvällen och ser hur de där sitter och knattrar på en gammal skrivmaskin, tycker man nästan att de kan ha en gåspenna i handen i stället. Så får det inte vara ute på våra stationer. Likadant är det när en anmälan ska göras. Polisen sitter vid sin dator och knappar in personuppgifter, namn osv. För att komma vidare i de här registren kan det ibland vara nödvändigt att göra om proceduren 15-16 gånger. Vad håller man på med? Självklart måste vi se till att polisen får ett bättre ADB-system än det som är i dag. Fru talman! Jag har nu tagit upp de reservationer som vi moderater står bakom. Självklart står jag bakom samtliga reservationer och det särskilda yttrandet. Men jag ber att få yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Precis som sagts här handlar detta betänkande om polisfrågor. Vi yrkar bifall till reservation nr 3 under mom. 3 och står för övrigt bakom övriga reservationer och det särskilda yttrandet nr 2. Det vi nu kan konstatera med tillfredsställelse är att det händer väldigt mycket inom polisorganisationen. Många utredningar har tillsatts, och det pågår ett aktivt arbete för att förändra organisationen så att arbetssituationen ska bli tillfredsställande för alla parter. Det här tycker vi är bra, och vi välkomnar regeringens initiativ på detta område. Vi hoppas bara att regeringen också ska tillföra nödvändiga resurser i vårbudgeten, därför att den ekonomiska situationen är oroväckande när man ser hur det ser ut ute i länspolisstyrelserna. Det kan man också se i Rikspolisstyrelsens budgetunderlag för 2002-2004. Jag ska koncentrera mig på de reservationer som vi trots allt har till detta betänkande. Först handlar det om polisens IT-stöd. IT-utvecklingen inom polisen har, precis som Maud Ekendahl var inne på, gått väldigt långsamt. Gamla tidsödande och krångliga system har hämmat effektiviteten. Det är därför bra att också den här verksamheten nu har kommit en bit på väg. Men problemet med all IT-utveckling är att den kostar mycket pengar, och det är just den vara som polisorganisationen har brist på. I Rikspolisstyrelsens budgetunderlag skriver man att ett modernt rättsväsende kräver en fortsatt utbyggnad av IT-stödet och satsningar på nya och förbättrade system. Man skriver vidare att genom ett ökat datoranvändande kommer IT-relaterade brott också att öka, såväl penningtransaktioner som barnpornografi. Vi kunde häromdagen läsa i Expressen om en misstänkt spion som via Internet bröt sig in i den amerikanska flottans forskningslaboratorium i Washington och stal den hyperkänsliga koden till det dataprogram som styr robotar, satelliter och rymdskepp i rymden. Teknologiska landvinningar i samhället har skapat nya former av brottslighet som baserar sig på en mycket avancerad teknik. Väpnade rån har kommit att ersättas av dataintrång och mycket avancerade informationsattacker. I denna miljö är det väldigt viktigt att polisen ges möjlighet att sätta in preventiva insatser, så att samhället kan skyddas mot den nya tidens digitala gangstrar. Genom ett utvecklat datorsystem kan information hämtas om var de största polisbehoven finns under varje tid på dygnet. Brottstrender kan identifieras genom insamlande och analysering av data från externa källor. På det sättet kan den strategiska planeringen underlättas inför framtiden och de resurser som finns användas på ett mycket effektivare sätt. Efter ett omfattande arbete har Lantmäteriet i Gävle genom sin gedigna kunskap och kompetens inom GIS och GPS-systemen, alltså Geographic Information System och Global Positioning System, nu valts ut av Rikspolisstyrelsen att vara samarbetspartner två år framåt. Ett ramavtal har tecknats mellan dem. Systemen skapar möjligheter att koppla information till kartor, bl.a. i form av geografiskt stöd för brotts och händelseinformation, samt att utveckla positionstjänster. Det är en utvecklingsväg som vi kristdemokrater tycker är väldigt bra och som vi har motionerat om ett antal år. Vi tror att det kommer att leda till effektiviseringar inom polisen. Vi är naturligtvis nöjda med att regeringen nu arbetar utifrån den linje som vi har föreslagit i våra motioner om digital Nu säger Rikspolisstyrelsen i budgetunderlaget att finansieringen måste lösas. Just nu ligger detta inom ramen för Rikspolisstyrelsens budget, men vi hoppas att den ska kunna utökas i samband med vårpropositionen. Det räcker alltså inte med att ha de geografiska informationssystemen om man inte har verksamhets och handläggningssystem som fullt ut kan utnyttja investeringen i digitala kartor. Dessa system finns inte i dag. Jag talade med Rikspolisstyrelsens dataexpert i förra veckan, som sade att man inte kan utnyttja den nya tekniken därför att man inte har de system som behövs för att ta emot den här informationen. Det här är oerhört viktigt inte minst när det gäller narkotikaproblematiken. Det är positivt att Sverige arbetar för en bindande överenskommelse när det gäller polisens möjligheter att samarbeta genom utbyte av information om narkotika. Det är inte minst viktigt med tanke på att drogliberalismen breder ut sig i de europeiska länderna. Vi vet att de senaste två åren har även Estland och Lettland intagit framträdande positioner som tillverknings och smugglingsländer när det gäller bl.a. amfetamin. Ett ökat inflöde av narkotika innebär inte enbart att vi får ett större utbud. Vi får också lägre priser. Detta har drabbat Finland den sista tiden. Man upplever att narkotikamissbruket har ökat. Därför är det viktigt att vi har en höjd beredskap och ett bra samarbete med Europol i dessa frågor. När det gäller Kristdemokraternas yrkande att ge Europol vidgade befogenheter och underlätta för tull och polis att samarbeta står det i betänkandetexten att det här bereds inom Regeringskansliet. Betänkandetexten säger att regeringen i och med det svenska ordförandeskapet har initierat en diskussion omkring en utvidgning av Europols mandat. Vi har också diskuterat den här frågan i dag i utskottet. Det är bra att Sverige nu tar initiativ till det här. Det är en nödvändighet om vi ska klara den framtida kriminaliteten och brottsligheten. Denna verksamhet inom Europol ska ju inriktas på det operativa arbetet, och då handlar det om att först och främst färdigställa de här informationssystemen så att man kan få information och ha underrättelseutbyte med varandra i full skala. För det är det också nödvändigt med resurser. I reservation 4, punkt 9 tror jag att det är, lyfts organisationsfrågor fram. Där behandlas särskilt länspolisstyrelsens organisation. I dag kan vi få rapporter från nästan varenda länspolisstyrelse om att de är väldigt frustrerade över sitt uppdrag att leda och organisera arbetet i länspolisstyrelserna samtidigt som de drabbas oerhört av bristen på resurser. Jag satt och ringde runt till sju olika länspolisdistrikt i förra veckan för att ta reda på hur deras situation såg ut. Också där jag minst av allt hade anat det var det enorma problem. T.o.m. i mitt eget hemlän, som hittills varit väldigt starkt ekonomiskt, säger man att det här året är det värsta på länge - trots regeringens s.k. historiska satsningar. Värmland skulle ha en uppvaktning den här veckan där de går till justitieministern och säger: Vi behöver omgående få 50 miljoner kronor för underskottet 2001 och vi behöver en ramökning på ca 30 miljoner. I Västra Götaland säger man: Om vi inte får resurser kommer vi 2006 att ha ett underskott på 1,6 miljarder. Så är det i det ena länet efter det andra. Det påverkar ju organisationen, för man kan alltså inte genomföra de saker som Rikspolisstyrelsen stadgat att man ska. Det här är viktigt. I en interpellation för något år sedan ställde jag en fråga till Laila Freivalds. Det gällde hur länspolisstyrelserna skulle kunna uppnå de verksamhetsmål som Rikspolisstyrelsen hade utvecklat och preciserat. Hon skrev i sitt svar att styrsystemen fungerade väldigt bra och att det inte var så mycket att diskutera. Men i dag beskriver många län att detta inte stämmer överens med den verklighet som de lever i. De säger att de inte kan leva upp till verksamhetsmålen med de begränsade resurser som står till deras förfogande. I betänkandetexten står det att utskottet vill "understryka att polisstyrelsernas uppgift är att se till att statsmakternas prioriteringar får genomslag i praktiken." Utskottet säger vidare att man "har förståelse för att de sålunda fördelade medlen kan upplevas som otillräckliga och att svårigheter möter i olika avseenden när det gäller att göra prioriteringar. Dessa svårigheter kan emellertid inte tas till intäkt för att verksamheten i polisstyrelserna inte skulle fungera som det var tänkt." Jag anser att det här lite grann är att negligera de problem som länspolisstyrelserna kämpar med i sin organisation. Visserligen skriver utskottet att det på sikt kan finnas skäl att utvärdera verksamheten, men inte i dag. Vi tycker dock, tillsammans med Moderaterna, att tiden är mogen för att utvärdera det nya styrsystemet, och därav reservationen. Fru talman! Till sist vill jag säga att Rikspolisstyrelsen i sitt budgetunderlag skriver att rationaliseringar är nödvändiga för att effektivisera arbetet. Samtidigt bygger polisens verksamhet på dagliga kontakter med människor - för att hjälpa till när ett brott har begåtts, för att förebygga, för att utreda brott, för att hantera vardagsnära störningar i den allmänna ordningen osv. Denna dagliga kontakt med allmänheten kan inte rationaliseras. Där är själva grunden att det ska finnas anställda inom polisen som har tid för den enskilde, för hjälp och stöd. Ska verksamhet, resultat och mål inom rättsväsendet och polisorganisationen kunna mötas behövs det mer resurser. Men den frågan ska vi inte debattera i dag. Jag yrkar bifall till reservation 3, punkt 3.

Fru talman! Det framhålls ofta att vi ska samarbeta. Så sent som precis innan denna debatt påbörjades talade talmannen också om vikten av samarbete. Det är helhetsperspektivet vi ska ha för ögonen. Men jag ser att detta inte har fått det genomslag som det borde ha fått i praktiken. Att samverka är också att hushålla med resurserna, att öka effektiviteten. Det är något som vi politiker ofta tar upp och efterfrågar i debatten, detta med effektiviteten och hur man ska få resurserna att räcka till. En annan sak är möjligheten att ge service till alla våra medborgare i hela vårt land. Det är det perspektivet som jag tänkte använda för att kommentera några av de punkter som har tagits upp i detta betänkande. Man tar upp en punkt om evenemangskostnader. Det har varit mycket diskuterat på olika håll i vårt samhälle. Här ser jag också att det är befogat med ytterligare samarbete mellan arrangörerna, polisen och allmänheten, att man delar på ansvaret. Också det som händer utanför evenemangen ingår i den allmänna ordningen. Jag tror dock att det finns möjligheter att komma till rätta med mycket av detta om man kan samarbeta. Riksdagsledamöterna från nordöstra Skåne var på besök i Helsingborg i början av veckan. Då fick vi höra att man där hade hittat vissa lösningar. Man hade tagit av resurserna och satsat kraftfullt vardagsbrottsligheten, på punktinsatser. Det finns alltså möjligheter, men det gäller att ta vara på dem och se dem. Det handlar också om ledarskap och vilja. Det har talats om bättre IT-stöd. Det är enormt stora insatser som har gått till att få detta IT-stöd, som är så viktigt inom rättsväsendet för att man verkligen ska kunna samverka på ett brett sätt med hjälp av tekniken. Dagens tekniska möjligheter borde ha lett till en god effektivisering och till bättre samarbete mellan myndigheter. Men det går långsamt och det stöter på patrull. Vid ett flertal tillfällen i debatten om polisen har jag framfört att man bör låta polisen göra det de är bra på och anställa fler civila till exempelvis IT arbetet, människor med IT-kunskap. Det framhävdes vid en föredragning i utskottet att det var svårt att få tag på personer med denna kunskap med tanke på de höga lönekraven. Man kan också göra på ett annat sätt. Man kan göra en kravspecifikation och köpa tjänsterna. För de finns ju. Jag tror att man måste se det här ur helhetsperspektivet för att få en bra lösning och bättre effektivitet. Här är det också samverkan som bör råda. Men det går inte bara att tillföra mer resurser till IT-stödet. Det måste också ställas krav på det som satsas. Det går inte bara att köpa utrustning. Det måste också finnas ett rationellt innehåll. Detta är ett sätt att renodla polisens arbetsuppgifter. Man behöver ett bra bassystem för att kunna klara vardagsbrottsligheten. Jag anser, som tidigare talare, att man inte har det, och det är beklämmande. Frågan om demokrati i polisstyrelserna runtom i landet har också varit en fråga som vi har diskuterat i uppföljningsgruppen i utskottet. Medborgarna måste få bättre möjligheter att påverka och få ansvar. Man måste få medborgarna med sig och inte mot sig, som i dag, och se till att medborgarna är delaktiga. Jag måste återgå till besöket i nordvästra Skåne i veckan. Där har man byggt upp en verksamhetsplan underifrån med personalen, med dem som sitter i polisnämnden och med medborgarna. Man trycker inte ned någonting uppifrån. Det är så man vill ha det, och då tror jag också att ansvaret ökar på ett helt annat sätt. Jag har också haft kontakt med ett antal personer som sitter i polisstyrelser och polisnämnder, som också finns på vissa håll, och där har det varit stora avhopp. De känner sig inte delaktiga. De tycker inte att det ger någonting att sitta där. Det är en fara för demokratin. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att utvärdera, även om det inte har pågått så länge. Man måste ständigt följa upp och utvärdera verksamheten och förbättra där det inte fungerar. På vissa håll är det bara ett fåtal sammanträden per år med vissa informationspunkter och få beslutspunkter, och det finns ett arbetsutskott som bereder de viktigaste punkterna. De som inte sitter med där känner sig inte delaktiga. Detta fångar inte deras intresse. Därför tycker jag att den demokratiska formen i polisstyrelserna bör utvärderas för att se om det går att hitta någonting som fungerar positivt. Det är i så fall ett bra exempel för andra att ta efter. Precis som tidigare sagts är målen uppsatta och resurserna anslagna från detta plan, och sedan ska man få det att gå ihop ute i verkligheten. Det fungerar inte. Det finns en annan fråga som tas upp i detta betänkande - den är liten men kan ha stor betydelse - och det är polisens helikopterverksamhet. Där ser vi ett annat exempel på hur viktigt det är att ta vara på de gemensamma resurser som finns i vårt samhälle, inom offentlig verksamhet och inom privat verksamhet. Man kan via avtal knyta till sig och använda de samlade resurserna i bästa samarbete. Den sista punkten jag tänkte ta upp är polisens arbetsmiljö, som också har varit på tapeten vid ett flertal tillfällen. Vi ser också nu inom polisen, liksom inom andra yrkesgrupper, att långtidssjukskrivningarna ökar. Vi vet att medelåldern är hög. Här behövs också samverkan mellan ledning, fack, företagshälsovård och oss politiker. Vi måste se varje individ. Jag kan inte låta bli att ta ett annat exempel från polisen i nordvästra Skåne, där biträdande länspolischefen i Malmö sade så här: "Jag säger till min personal: Ni har er arbetstid. Arbeta den. Tänk på er själva. Bränn inte ut er." Jag tänkte att det här är starkt ledarskap. Man måste värna om sin personal för att klara detta långsiktigt. Fru talman! Med en önskan om ett brett samarbete med en helhetssyn för ögonen vill jag på detta sätt förbättra rättstryggheten för våra medborgare. Jag vill yrka bifall till reservation nr 5. Jag står naturligtvis bakom våra särskilda yttranden.

Fru talman! Vid samtal med poliser eller personer med operativt ansvar för den svenska polisverksamheten kommer alltid den ekonomiska resursbristen upp på tapeten. När nu, än så länge, budgeten för innevarande år är som den är kan vi i denna debatt inte göra mycket annat än att vädja om insikt när det gäller majoriteten och dess arbete med en eventuell tilläggsbudget för innevarande år och framför allt en budget för kommande år. Folkpartiet liberalerna försöker häremellan, alltid på ett konstruktivt sätt, fundera över mer än pengapåsen till polisen. Vi vill aktivt fundera över vad polisen gör och hur polisen gör saker, detta för att maximalt effektivisera verksamheten och spara på våra medborgares surt förvärvade skattekronor. Det finns då en rad frågor att titta på. Betänkandet handlar bl.a. om en sådan specifik fråga, nämligen evenemangskostnader. Jag har svårt att se varför majoriteten är rädd för en utredning om att den kommersiella idrotten själv får städa bort en del av de problem som de har att hantera inom sitt eget närområde. Det finns för övrigt en pågående utredning som annars har att behandla några av de många frågor om en renodling av polisens arbetsuppgifter som Folkpartiet liberalerna länge har drivit. Det gäller allt från passansökningar till mötestillstånd, som andra med fördel kan hantera. Försäkringsfrågor är dock ett annat område som jag gärna skulle vilja ta upp i detta sammanhang. Det kanske berörs av utredningen. Nyligen besökte jag ett närpolisområde i Dalarna. De tog upp frågan om det verkligen är vettigt att polisen administrerar försäkringsersättningar. Det är vad det handlar om. Bara i Malung gäller det kanske 600 skidstölder som varje år inte leder till ett enda gripande, delvis kanske därför att hälften bedöms vara försäkringsbedrägerier men i huvudsak därför att det inte finns något annat att göra än att ta upp anmälan, skriva ned den, processa den och senare avskriva ärendet. Om detta måste det tas upp en rejäl diskussion. Att polisen ska agera grindvakt i försäkringsärenden är inte annat än ett enormt slöseri. Det leder ändå aldrig i praktiken till något annat än en avskrivning - det blir aldrig en utredning. Trots att det inte är en budgetdebatt måste det understrykas, utan att vi från liberalt håll vill vara tjatiga, att polisverksamheten är ett statligt kärnområde. Den privatisering av de rent polisiära uppgifterna som släppts fram på senare år är väldigt oroande. När det gäller resurser är det viktigt att inte bara prioritera storstäderna. Människor i hela landet har samma rätt till god rättstrygghet. Storstäderna har de största underskotten i budgeten, även om det finns exempel på annat håll, t.ex. Värmland. Utan att ha gjort någon omfattande analys av vad det beror på kan man ändå undra varför regeringen inte sätter någon relevant press på de myndigheter som inte sköter sin ekonomi eller - jag tror ännu mer på det - skjuter till adekvata resurser. Fru talman! Många häkten är fyllda i vårt land, och kapaciteten räcker inte till. I Värmland t.ex. använder man polisens arrester regelbundet på grund av platsbrist. Jag funderar hur man skulle kunna samordna på ett bättre sätt mellan kriminalvården och polisen i detta avseende. I Örebro har man från polisens sida gjort försök att komma överens med kriminalvården om att anlita dem för bevakning av arresterna. Det har inte gått att nå någon lösning, trots att det i dag inte finns några juridiska hinder för att överlåta uppgiften. Fast man finns och verkar i samma hus verkar det vara omöjligt att få till stånd en samordning av arrestbevakningen. I stället anlitar örebroarna externa arrestvakter. På sina håll i Sverige finns samarbetet, men det borde utvecklas mer konsekvent så att det inte behöver vara polismän eller krävs dyra utgifter för just den uppgiften. När det sedan gäller den moderna informationstekniken finns det en hel del att önska, som några har varit inne på. Rättsväsendet producerar en mängd papper i form av t.ex. förundersökningsprotokoll, som skickas runt inom rättskedjan, inte minst från polisen. Det är inte ovanligt att en kriminalpolis efter att ha sammanställt en större förundersökning själv i brist på administrativt stöd får lov att ägna en halv dag åt att kopiera densamma på papper och lämna över flera exemplar, bl.a. till åklagarmyndigheten. Det är helt fantastiskt att Sverige inte ännu har möjlighet att kommunicera elektroniskt med åklagarmyndigheten. En sådan möjlighet skulle vara ett lyft, inte minst för polisverksamheten. Det finns även från myndighetens sida en hel del att önska, så klart. Polisen håller på att utveckla ett analysstöd för att kunna bekämpa vardagsbrottsligheten. Några har berört det tidigare. Det är ett projekt som heter BRA projektet vid Rikspolisstyrelsen. Analysstödet är ett efterlängtat redskap som finns väl utvecklat i bl.a. England och USA. Men för att det nu ska bli effektivt och kunna bearbeta underrättelse och information snabbt behöver polisen även ha tillgång till sina register för verksamheten. I dag medger vår lagstiftning när det gäller register och data att dessa inte används för framtagande av uppgifter för den brottsförebyggande verksamheten. Detta kan således behövas om polisen ska kunna bli slagfärdig i bekämpandet av de brottsmönster inom vardagsbrottsligheten som vi nu diskuterar, dvs. kunna jobba långsiktigt och inte bara ägna sig åt de enskilda fallen. Här bör möjliga åtgärder verkligen ses över ganska snart. Fru talman! För att bespara tid åt fru talman och mina kolleger i kammaren yrkar jag härmed bifall till reservation 1. Men Folkpartiet liberalerna står självfallet bakom samtliga våra reservationer i detta betänkande.

Fru talman! Vi ska här ta ställning till förslag om förändringar från ledamöter eller de olika partierna när det gäller polisfrågor. Det framförs krav på ökade resurser därför att man tror att det krävs i alla sammanhang. Men jag ska här belysa ett förslag från Miljöpartiet, som även Johan Pehrson från Folkpartiet har tagit upp, om att spara lite pengar för polisorganisationen. Det gäller evenemangskostnaderna. Det är lite underligt att vi inte kan få med fler partier på detta förslag. Det har ju debatterats så länge, och det är återkommande krav. Jag vet också att socialdemokratiska ledamöter har skrivit motioner i ämnet. Det är nämligen lite bestickande att man vid stora idrottsevenemang som t.ex. fotboll, som kräver otroliga insatser från polisen, inte behöver medverka till betalningen eftersom det klassas som en ideell organisation. Vi vill utreda huruvida det alltid ska vara ett skydd för klubbarna att vara ideella. Det är inte bara jag och Johan som har yrkat på detta. Kulturutskottet skrev det redan 1993, och konstitutionsutskottet höll med. Justitieutskottet höll också med senast frågan var uppe. Trots det händer det ingenting. Jag tycker att vi i dag när vi röstar om förslaget skulle ha fått med fler trots att vi inte har bifallit det i utskottet. Men det här ska ju ge utrymme för en diskussion. Jag skulle vilja att ni som kommer upp här i talarstolen efter mig svarar på varför det inte går att utreda och varför man inte skulle kunna få in lite mer pengar till polisen. Under 1999 debiterades t.ex. endast 20 950 kr, och under 2000 nästan 285 000 kr. Men sammanlagt under dessa tre år var det bara åtta fall. Det var festivaler, marknader och travtävlingar, så jag menar att utrymmet finns. Jag har lyssnat med intresse på dem som har debatterat här förut. Jag tycker inte att det är så stora skillnader mellan åsikterna i sin helhet. Gunnel Wallin pratade om vikten av att förslagen kom underifrån och av att det inte var toppstyrt i organisationen. Det kan jag också hålla med om till hundra procent. Men hur går det ihop med det internationella polissamarbetet och med den form av arbete som finns där? Det är ju verkligen toppstyrt och trycks på uppifrån. Det tar också otroliga resurser från svensk polis. Samarbetet i EU på rättsområdet har accelererat. Det är det område som har det mesta arbetet och där det är mest förslag. Det är en enorm administration, en enorm byråkrati som vi får betala. Det innefattas inte i EU-avgiften, utan det tillkommer. På vilket sätt är vi betjänta av det i nuläget när vi vet hur vi har det med polisen och de insatser som behöver göras? På vilket sätt är vi betjänta av att det bildas polisakademier i Europa, av att polischeferna har fasta nätverk, av att det bildas organisationer på internationell nivå i stor skala som drar stora resurser för de personer vi skulle behöva i Sverige för att organisera polisverksamheten mer rationellt och effektivt? Men det vill inte andra partier, förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, diskutera eftersom det naturligtvis har stor betydelse. Man får till svar: Du förstår väl att den organiserade internationella brottsligheten måste vi bekämpa. Det är det viktigaste. Det är ett mantra som sägs hela tiden. Men en kartläggning av den organiserade brottslighetens betydelse och av hur stor den är i Sverige har inte framkommit. Det finns inga papper på det. När utskottet besökte det kriminologiska institutet vid Stockholms universitet höll de forskare som fanns där med mig om min åsikt. Men här i kammaren är det bara motstånd. Man vill inte erkänna en kritisk granskning. Ska vi här i Sverige se till att hela EU:s brottslighet ska kunna åtgärdas krävs det oerhörda resurser. Är vi beredda att ta det just nu? Öppna gränser och fri rörlighet har ett högt pris, inte bara i pengar och resurser utan även när det gäller den personliga integriteten. Moderaterna har väl upptäckt mer och mer vad priset är och fått lite kalla fötter. Men det är väl sent när t.ex. Schengensamarbetet nu börjar den 25 mars. Det kräver också stora resurser. Jag vill lite mer kommentera det som har sagts från andra. Jag tycker att det är bra att lokala polisstyrelser har införts. Men visst behövs det mer demokrati. Men jag tror att vi från partierna kan stötta våra kolleger som sitter i polisstyrelserna. Det finns inte så fasta regler. Eftersom vi är i början går det att utveckla. Där behövs vi som stöd och hjälp för att dessa ledamöter ska kunna ta större initiativ. Jag tycker att det är lite tidigt att göra en utvärdering. Därför håller jag inte med när det gäller den reservationen. Jag tycker att man skulle kunna göra mer. En renodling av polisuppgifterna för att spara pengar är också aktuellt. Det är ett uppdrag. Det håller jag fullständigt med om. T.ex. försäkringsärenden som kräver stora resurser skulle kunna göras om på ett annat sätt. Men vi får vänta och se vad den rapporten kommer att säga. Maud Ekendahl uppehåller sig vid hur viktigt det är med fungerande poliser. Naturligtvis instämmer jag i det. Det tycker jag också. Det finns inga motsättningar. En fungerande polis är oerhört viktigt. Men våra skatter ska ju inte bara gå till detta. Europasamarbetet är ju så stort nu. Jag känner mig lite kluven. Jag kommer att göra allt för att vi ska få mer pengar till polisen i vårbudgeten. Samtidigt vet jag att en stor del av dessa pengar kommer att gå till detta EU-samarbete, vilket jag däremot inte är för. Jag skulle vilja öronmärka pengarna till närpolisen och vardagsbrottsligheten. Det är där de behövs just nu. Visst är närpolisen en grundläggande trygghet, men en åsikt som vi alltid försöker lyfta fram när vi diskuterar polisens resurser är att det övriga samhället också måste ta stor del i de brottsförebyggande åtgärderna. Man kan inte bara säga att polisen ska lösa alla uppgifter. Jag vill avsluta med några ord om narkotikapolitiken. Den beror på politiken i de övriga EU-länderna. När det finns länder, inte bara Beneluxländerna utan också Tyskland och Danmark, som har en sådan fri syn på narkotika innebär det för Sverige att vi får ta stora konsekvenser. De öppna gränserna, Öresundsbron t.ex., gör problemet oerhört stort. På grund av att dessa länder släpper narkotikan fri pressas priserna. Det blir väldigt billigt. Det gäller också den tunga narkotikan där man har legal förskrivning från staten för tunga missbrukare. De här länderna får en mättnad i efterfrågan. Därför trycks narkotikan ut i ytterområdena, där Sverige och Finland ligger, och där man kan få lite högre priser. Det är de enskilda ländernas politik att försöka påverka internationellt när det gäller narkotika. Jag menar inte överstatlighet på något sätt, men man bör ta upp det till diskussion. Det hjälper inte att förstärka Europol om man har den politiken i de olika länderna. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt gå in i debatten om evenemangskostnader. Det kan självklart kännas frestande att ta betalt av idrottsrörelsen för att få in mer pengar till polisen, som Kia Andreasson säger. Om man i sina budgetar år efter år har tilldelat polisen tillräckligt med pengar har man också en poliskår som kan och ska verka för ordninghållande vid de olika idrottsevenemangen. På Kia Andreasson låter det nästan som att man ska kamma in lite pengar från idrottsrörelsen till polisen. Då undrar man ju hur man ska göra i andra sammanhang. Kommer Kia Andreasson då att vilja ta pengar från någon annan verksamhet eller större företag för att på den vägen finansiera polisens budget? Det är min första fråga till Kia Andreasson. När det gäller Schengen säger Kia Andreasson att hon ska verka för att det ska bli mer pengar till polisen, men att hon är rädd för att de pengarna bara går till Schengen och därför vill öronmärka pengar till polisen på något sätt. Det gör man ju på sätt och vis när man öronmärker till själva polisväsendet. Jag är glad om Kia Andreasson i kommande budgetarbete verkligen arbetar för rejäla satsningar på polisen. Jag hoppas att det blir ordentligt. Kia Andreasson kanske vill återkomma om detta vid något annat tillfälle.
Fru talman! Polisen kan redan i dag ta betalt för vissa stora evenemang där målet är att tjäna pengar på verksamheten och där man kräver stora polisresurser. Det tycker jag är vettigt. Att anordna bara för att kunna tjäna pengar och sedan belasta samhället ingår inte i den grundläggande tryggheten. Men de klubbar som har pengar för att betala stora belopp för att köpa in spelare och ordna stora matcher där det kommer folk från andra länder behöver inte ingå i systemet. Det är det jag tycker är fel, och det är det jag vill utreda. När det gäller frågan om polisväsendets resurser är det ju så att de pengar vi avsätter till polisväsendet också ska gå till det internationella samarbetet. Det är inte avsatt i någon särskild post, utan pengarna tas från en post. Därför är det så svårt att beräkna. Även om jag har intentionen att de ska gå till närpolisen, kommer inte pengarna att stanna där, utan man tar av dem till möten och annat inom EU.
Fru talman! Visst öronmärker man i budgeten på något sätt. När man har antagit budgeten kommer ju regeringen med ett s.k. regleringsbrev som talar om hur verksamheten ska skötas inom polisväsendet. Där anger man ju hur verksamheten ska läggas upp för kommande år. Utifrån det regleringsbrevet lägger man sina pengar på olika områden. Det är bara för att Kia Andreasson är så Schengenfientlig som den här debatten alltid ska handla om Schengen. Det är ju en del av det hela. Vi moderater har från början, när vi diskuterar Schengensamarbete, avsatt pengar i våra budgetar för att kunna bygga upp verksamheten.
Fru talman! Maud Ekendahl måste ju precis som jag veta att när vi bestämmer budgeten här i kammaren är det en summa som går till polisen. Vi kan inte öronmärka och bestämma vart pengarna ska gå. Det är en fråga för regeringen, som så riktigt sagts. Man ger mål i regleringsbrevet. Men vi ingår ju inte i regeringen. Schengen är en organisation som tar mycket pengar. Men det är ju inte det hela. Hela tredjepelarsamarbetet blir nu mer och mer överstatligt. Det är hela detta område som pengar går till. Det finns otroligt många arbetsgrupper. Jag vet inte antalet, men det är ett stort antal arbetsgrupper som deltagare från Sverige måste åka till för att delta och som vi måste ge pengar. Dessa arbetsgrupper har ju också blivit organisationer av mer permanent slag som pengar måste avsättas till. Det kostar stora summor.
Fru talman! För det första vill jag ta upp frågan om utvärdering av polisstyrelserna och deras arbete och att det skulle vara för tidigt att utvärdera. Det är ju jätteviktigt i dagens samhällsutveckling där takten är snabb att man snabbt ser till att följa upp och utvärdera och se om det fungerar eller inte. Det är just här som fördelningen ska ske ut mot medborgarna, och det är här man ska säga om medlen är bäst avsedda för det ena eller andra. Det är här den demokratiska dialogen ska ske. Det behövs ju demokrati på olika nivåer. Man måste alltid utgå från behovet. Dagens brottslighet har starka internationella förgreningar. Då måste man rätta sig efter det och samverka även på internationell nivå. De satsningar som nu är på gång behövs för att man ska kunna lösa brottsligheten. Till sist vill jag ta upp frågan om evenemangskostnaderna. Vi behöver inte nödvändigtvis stifta lagar om allt. Det har kommit en bra bit på väg. Klubbarna tar ett större ansvar för idrottsevenemang innanför grindarna och har regler som man följer. Det som händer utanför är polisens sak. Här måste man samverka. Som jag upplever det har man kommit en bra bit på väg.
Fru talman! Justitieutskottet har inom sig en uppföljningsgrupp, där vi har tittat på polisstyrelsernas arbete, och vi har krävt in protokoll från många av dessa. Vi fann då att det är väldigt olika och att vissa lokala polisstyrelser har kommit ett bra stycke på väg. Miljöpartiet har tyvärr inte så många platser ute i polisstyrelserna, men där så är fallet träffar jag ledamöterna regelbundet. Det ser också där väldigt olika ut. Eftersom det inte är någon enhetlig bild och jag ser att det enligt reglementet finns utrymme för deltagarna i polisstyrelserna att göra mycket mer, vill jag avvakta lite. Men visst: Jag är kanske mogen för att göra en utvärdering nästa gång som det kommer upp, om vi inte har sett att det har gått i positiv riktning. Idrottsklubbarna har, såvitt jag kan finna av den rapport som vi har fått till justitieutskottet, aldrig någonsin betalat för polisinsatser vid idrottsevenemang. Jag tycker att vi borde utreda större insatser som kräver väldigt mycket pengar. Som Gunnel Wallin vet är det också svårt för polisen att planera, eftersom den inte vet när de stora fotbollsevenemangen infaller. Vid sådana insatser går det åt mycket övertidsresurser på ett bräde.
Fru talman! Jag vill till Kia Andreasson säga att det vid en uppföljning är viktigt att lära av varandra. Vid en utvärdering bör man ta fasta på de goda exemplen och följa upp dem. Vi vet att det inte fungerar särskilt bra på alla ställen. Det är faktiskt snart ett år sedan som vi gjorde vår förfrågan, och det händer saker hela tiden. Vad sedan gäller att idrottsklubbar inte betalar vill jag säga att det inte bara handlar om pengar utan också om vilja, normer och regler. Det gäller att informera om sådant som är på gång och att samverka. Det är den goda viljan som ska till.
Fru talman! Jag kan på båda punkterna instämma i det som Gunnel Wallin säger, men jag tycker också att man ska ha rätt att i vissa fall ta betalt av de här klubbarna.
Fru talman! Kia Andreasson säger tvärsäkert att vi inte behöver någon gränsöverskridande polis, eftersom det inte finns någon gränsöverskridande brottslighet - det har en kriminologisk institution sagt. Min fråga är då: Vad kallar Kia Andreasson människohandel - trafficking - narkotikabrott, som Kia Andreasson har varit inne på, penningtvätt, illegala nätverk för invandring etc.? Vi är med i en Europagemenskap. Jag får ibland en känsla av att man gör som aporna på en liten leksak som jag har hemma - håller för öron och ögon och säger: Jag vill inte höra, jag vill inte se och jag vill inte förstå. Min fråga till Kia Andreasson är: Vad har Miljöpartiet och Kia Andreasson för lösning på de här frågorna, som Kia Andreasson annars säger är mycket förfärande? När det gäller polisorganisationen säger Kia Andreasson att det liksom i alla andra sammanhang krävs resurser. I den budget som polisstyrelsen har utarbetat står det att årsredovisningen för år 2000 visar att de i regleringsbrevet uppsatta verksamhetsmålen och den ambitionsnivå som uttrycks bl.a. i budgetpropositionen vid en samlad bedömning inte till fullo har uppnåtts. Det är alltså problem. Tilldelningen är inte tillräcklig för att man ska kunna leva upp till verksamhetsmålen. Vill Kia Andreasson verka för att det ska bli möjligt? Kia Andreasson säger att det finns utrymme för ledamöterna att göra mer. Hur ska de kunna göra mer när de inte har pengar att göra det för?
Fru talman! Det var mycket på en gång. Som alltid när Ragnwi Marcelind tar replik blir det överord, och jag vet inte hur nyanserna uppfattas. Jag uppfattar inte att jag har sagt det som Ragnwi Marcelind påstår. Jag sade att det inte finns någon definition på organiserad brottslighet i Sverige. De elva kriterier som EU har ställt upp används som en operationell definition av Rikskriminalen. Lagstiftningen i Sverige är inte baserad på någon sådan definition. Frågan om organiserad kriminalitet skulle utgöra ett skäl för en så stor mobilisering är väldigt svårbedömd. Visst kan man se sådana här tendenser, och det har alltid funnits en gränsöverskridande brottslighet. Det är inget nytt. Interpol har hela tiden varit verksamt i ett polissamarbete underifrån, och det har fungerat ganska bra. Jag menar alltså, Ragnwi Marcelind, att detta inte är något nytt fenomen att mobilisera alla krafter så mycket för. Detta har vi alltid haft, men nu skriver man om det med stora svarta bokstäver. Det är det som är det nya, och det har skett utan att man har gjort en empirisk undersökning. För denna uppfattning har jag fått stöd från kriminologerna, som säger att det är på detta sätt. Varför ska vi satsa så oerhört mycket på ett fenomen som inte är riktigt bevisat och analyserat? Det behöver vi diskutera. Vi behöver inte se på det som en sanning. Vi kan inte bara säga: Oj, det finns en internationellt organiserad kriminalitet! Nu måste vi göra någonting åt detta! Vi måste diskutera vad det är fråga om och om det har skett förändringar efter EU inträdet. Jag tror faktiskt att det är så, för de öppna gränserna har ökat smugglingen, men det ligger inte till så som man kan få ett intryck av här.
Fru talman! Kia Andreasson svarar helt uppenbart inte på frågan. Hon säger att hon inte känner någon oro, för det är inte något nytt med internationell brottslighet. Sådan har alltid funnits, och vi ska inte satsa pengar på fenomen som inte är analyserade, säger Kia Andreasson. Jag vill än en gång fråga vad Kia Andreasson vill göra åt människohandeln, som är en verklighet för hundratals och åter hundratals människor i dag. Vad vill Kia Andreasson och Miljöpartiet göra åt den trafficking som innebär att unga kvinnor säljs för några tusenlappar och missbrukas på ett alldeles fruktansvärt sätt? Det handlar om flera hundra bara inom Sverige och i Europa i övrigt om väldigt många tusen. Det finns illegala nätverk för invandring, penningtvätt och narkotikahandel, som faktiskt i allra högsta grad är en internationell brottslighet. Den breder ut sig och kryper allt närmare Sveriges gränser. Det framgår av beslagen under föregående år. Det har beslagtagits mer narkotika än någonsin, och vi förstår att det är väldigt mycket i rörelse ute i landet. Vad vill Kia Andreasson göra åt det här? Hon säger att hon inte känner någon oro, men kristdemokraterna känner en stor oro över det som Kia Andreasson kallar ett fenomen men som vi vill kalla internationell brottslighet.
Fru talman! Återigen lägger Ragnwi Marcelind ord i min mun som jag inte har uttalat. Jag känner oro för all brottslighet, men frågan är hur mycket av denna brottslighet som är vidimerad och bevisad och hur mycket resurser vi ska lägga på åtgärderna. Kanske gör EU-konstruktionen att det blir mer gränsöverskridande brottslighet. Har Ragnwi Marcelind funderat på det? Människosmugglingen har ökat stort. Beror det på att vi har byggt upp yttre murar som är så oerhört svåra att ta sig över? Beror det på att vi har sådana regler som gör att flygbolag nu måste böta om de tar in någon som inte har riktiga papper och på att gränserna på vissa ställen i Europa är bevakade av militär innanför taggtrådsstängsel? Är det därför som vi har så stor ökning av människosmugglingen?

Fru talman! I detta betänkande behandlas motioner om en rad olika frågor inom polisväsendet. Man ställer krav på utredningar och utvärderingar, och regeringen ska beakta synpunkter och uppmanas att vidta åtgärder. En hel del motioner har väckts i frågor där det pågår ett utvecklingsarbete. Några talare har i dag också medgett att detta arbete pågår. Man har uppehållit sig rätt mycket kring resurserna till polisen. Den diskussionen har vi haft, men jag ska ändå ta upp det lite grann. Inledningsvis vill jag säga att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom polisväsendet. Det handlar om IT-strategier, kompetensutveckling, nya arbetsmetoder, ledarskapsutbildning, polisens arbetsmiljö i vidare bemärkelse och även analysprojekt, som vi fick höra här. Det pågår en hel del arbete. Jag vill lite grann ta upp frågan som resurserna, som har nämnts. Snacka om storsatsningar!, säger Maud Ekendahl. Det räcker nu inte enbart med mer resurser. Det handlar också om ett utvecklingsarbete. Men resurserna skapar naturligtvis förutsättningar för att utvecklingsarbetet ska pågå. Om vi nu vill bekämpa brottsligheten handlar det inte bara om att ge mer resurser till polisen. Vi tycker att polisen behöver mer resurser. Vi ser och vi hör, och vi blundar inte för den situation som är. Till det kommer man säkert att återkomma här framöver. Regeringen har också uttalat i budgetpropositionen att man kommer att följa utvecklingen och sätta till mer resurser om det krävs för att upprätthålla de intentioner man har med polisväsendet. Från socialdemokratiskt håll har vi en annan uppfattning. Kriminalpolitiken handlar om så mycket mer än resurser till polisen. Det handlar naturligtvis om ett brottsförebyggande arbete, och i det brottsförebyggande arbetet handlar det om en välutvecklad välfärd som kommer alla till del. Vi tror att det har väldigt stor betydelse hur skolan ser ut, hur bostadsområdena ser ut, vilken trygghet som familjerna känner, om det finns arbete, om det finns fritidssysselsättningar osv. Under den borgerliga mandatperioden lånade vi till var fjärde polis. Då hade vi kanske inte så mycket resurser kvar. Vilka initiativ tog man då från moderat håll för att utveckla IT-verksamheten, och vilka resurser tillförde man då? Maud Ekendahl säger att det brottsförebyggande arbetet kan läggas åt sidan. Jag menar att det inte enbart hänger på polisen, utan det är flera andra aktörer som behöver vara med i den diskussionen. Jag går då in på reservationerna om evenemangskostnader. Den frågan har framförts under tidigare år. Kia Andreasson är besviken på majoriteten för att vi nu inte vill utreda frågan ytterligare. Föregående år avvaktade vi de riktlinjer som polisen höll på att utarbeta. De sändes ut i december förra året, som framgår av betänkandet. Man har nu fått in mer pengar från föreningarna och organisationerna för deras arrangemang. Det är också väldigt viktigt att man tittar på ansvarsfördelning mellan polis och arrangör, och det har man också tagit upp i riktlinjerna. Vi har tidigare år förutsatt, och det gör vi fortfarande, att Regeringskansliet följer ersättningsfrågan och återkommer till riksdagen med förslag. Man kan samarbeta här, precis som Gunnel Wallin har sagt från talarstolen. Man ska naturligtvis inte förringa att polisnärvaro kring olika arrangemang är förenat med stora kostnader. Men det är fråga om det inte är vid tillfällen och på platser där polisens insatser tillhör de uppgifter polisen har att upprätthålla ordning och säkerhet. Det kan naturligtvis finnas arrangemang som ideella föreningar har som för med sig stora kostnader för upprätthållande av ordningen. Men det är inte alldeles lätt att göra gränsdragningen mellan olika slag av arrangemang och inte heller mellan ekonomiskt starka och svaga ideella föreningar eller organisationer. Det är kanske inte heller så enkelt att göra ansvarsfördelningen. Utskottet utgår fortfarande från att Regeringskansliet följer frågan. Om man bedömer det som ett problem och anser att kostnaderna för polisens insatser i vissa fall borde ligga på arrangören får man återkomma till riksdagen. Några sådana signaler har vi ännu inte nåtts av, vare sig från polisen på centralt håll eller från Regeringskansliet. Reservation 3 handlar om polisens IT-stöd. Där instämmer de flesta i att det pågår ett ganska omfattande utvecklingsarbete. Man säger att det går för långsamt och att det kräver mer resurser. Det har jag varit inne på. Resurserna får vi ta vid ett annat tillfälle, men det är man naturligtvis medveten om. Tekniken slår igenom väldigt snabbt. Den ska komma verksamheten till del för att man ska kunna jobba effektivare och bättre. Men det är också viktigt när man utvecklar de nya systemen att man också ser till att säkerheten är garanterad. Då tar det kanske lite tid. Det tar också tid att se hur man kan koppla ihop olika system och att säkerheten är garanterad i de fallen, och hur det är hopkopplat med andra myndigheter. De handlar också om de kommunikationerna. Jag följer med intresse det uvecklingsarbetet. Jag tror att det kommer att bli bra med tanke på den enhet och de strategier som man nu har skapat inom Rikspolisstyrelsen. I reservationen om internationellt samarbete säger man att kampen mot narkotikan måste intensifieras. Vi har ingen annan uppfattning än att det måste göras. Vi har i dag hört i en redovisning hur man jobbar med de frågorna. Ragnwi Marcelind sade att det är bra att Sverige har tagit ett initiativ här med utvidgningen av Europol. Det tycker vi också. Vi är pådrivande i de frågorna. Vi försöker att komma fram på de vägar som är möjliga med tanke på den inställning som kanske finns i många olika länder kring narkotikafrågan. Det har vi fått höra lite grann här i dag. Kia Andreasson tycker att det här samarbetet kostar för mycket pengar. Jag kan ta upp en del av det som också Ragnwi Marcelind nämnde. Jag frågar mig bara: I vilka forum ska vi föra diskussionerna med övriga länder? Är det inte bra att EU finns och att Europol finns och att man i dessa forum kan diskutera frågorna om den gränsöverskridande brottsligheten och framför allt när det gäller narkotika? Jag kan också nämna att det finns en aktionsgrupp mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet med bl.a. narkotikabekämpning. Det bedrivs ett konkret och praktiskt samarbete mellan dessa länders polis, åklagare, tull, skattemyndigheter samt kust och gränsbevakningsmyndigheter. Det är naturligtvis så att det kostar en hel del resurser. Men det kanske det är värt för att vi ska kunna bekämpa den här brottsligheten. Även på hemmaplan har samarbete med tull och polis utvecklats. Vid samtliga polismyndigheter finns kontaktmän i narkotikafrågor som regelbundet tillsammans med representanter från tull och åklagarmyndigheter deltar i centrala utbildningar. Jag tycker därför att reservanternas krav måste anses tillgodosedda i den delen. Angående reservationen om organisationsfrågor har vi redovisat i betänkandet att justitieutskottets uppföljningsgrupp har gått igenom och granskat protokollen och vilka frågor som man tar upp. Det överensstämmer med de tankar som fanns för det nya styrsystemet. Gunnel Wallin säger här att stora avhopp sker. Jag har inte nåtts av några signaler att det är på det sättet. Det är alltid svårt med styrelsearbete. Skapar man arbetsutskott är det alltid några som känner sig utanför på något sätt. Det handlar om hur man jobbar i styrelsen och mellan de olika deltagarna där och hur pass pådrivande man själv är i de frågorna. Jag vet inte vad reservanterna har för belägg för sina påståenden när de uttalar att dagens system minimerar medborgarnas inflytande över den lokala polisverksamheten. Jag tycket att man kanske får vara mer konkret. Vad är det man vill förändra och till vad, och på vilket sätt skulle man kunna utöka inflytandet i de delarna? Till sist till reservation 8 om enmanspatrullering som har lagts fram av moderaterna. Vi tycker att det är viktigt. Det är en polisfråga vilken riskbedömning man gör. Jag tycker också att man i dessa sammanhang måste ta hänsyn till vad poliserna själva anser. Det handlar om arbetsmiljö och sådant. Jag tycker, precis som Gunnel Wallin sade förut, att vi måste värna de anställda som vi har. Vi måste också lyssna på vad de har att säga i de här sammanhangen. Jag kommer inte att gå in på några fler reservationer, eftersom jag tyckte att det var de här som var de mest diskuterade och viktiga. Än en gång yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag skulle först vilja ställa en fråga till Margareta Sandgren. Tycker hon att det som har gjorts på IT-området är tillräckligt? Är resultatet bra med tanke på den stora summa pengar som har lagts på detta konto? Det sades att nu är man på gång, och nu händer det någonting. Men när vi fick föredragningen i uppföljningsgruppen förstod vi att det inte är så enkelt. Här går det inte att vänta, utan man måste ha redskapet nu för att kunna använda resurserna på ett effektivt sätt. Den andra frågan jag vill ta upp, och som också Margareta Sandgren nämnde, gäller organisationen och de stora avhoppen. Man kan läsa i ärendelistan från justitieministern hur många nya som har valts in. Jag har inte räknat dem, men det är ett stort antal. Jag tycker att detta är en signal som man ska lyssna på i en demokrati. Jag tror också att det behövs tydligare riktlinjer och större möjligheter att agera också som det är nu, med mål där nästan det mesta är prioriterat och man har knappa resurser. Det är en omöjlig situation att klara upp detta ute i verkligheten.
Fru talman! Det är svårt att veta om satsningen som görs på IT-området är tillräcklig. Det är möjligt att man skulle behöva mer resurser. Men som jag sade får vi återkomma till resursfrågan vid ett senare tillfälle. När man ska utveckla nya system tar det sin tid. Uppföljningsgruppen fick ju också veta vilka problem man stöter på. Det är alltså inte så alldeles enkelt att forcera hela detta arbete. Men vi återkommer alltså till resurserna. De är säkert inte tillräckliga, eftersom de här systemen kostar rätt mycket. Vi talar ju om omfattande system som ska genomföras. När det gäller organisationen så tycker jag inte att tiden är inne för detta. Vad reservanterna kräver är ju att man ska utvärdera styrsystemet, och inte vad som avgör varför man hoppar av. Det senare kanske är en särskild fråga. Det är möjligt att styrsystemet är bra, men det är också möjligt att det ska fungera på ett annat och bättre sätt. Det nya styrsystemet har inte många år på nacken, och jag tycker inte att det har gått tillräckligt lång tid. Det behöver få lite ytterligare tid. Eftersom uppföljningsgruppen har tittat på frågorna förut kan väl gruppen göra en förfrågan och se efter hur det är med avhoppen. Är de stora, och vad beror de på? Det kunde väl vara en intressant fråga för uppföljningsgruppen.
Fru talman! Då är det ju också en utredning som är på gång. Då gör vi någonting. Vi gör en utvärdering och en uppföljning. Jag tror säkert att det finns en koppling mellan avhoppen och detta. Har man sagt ja en gång, ställt upp och har en förväntan och sedan känner att man inte kan påverka eller göra någon nytta så tappar man ju intresset. Jag undrade om Margareta Sandgren tyckte att de ganska stora IT-resurser som är satsade har fått den avsedda effekten. Utifrån den föredragning vi fick i uppföljningsgruppen tror jag att man skulle behöva förlita sig på experter utifrån, som kan detta område. Då kan det bli lite skjuts. Vi har nämligen inte råd att vänta.
Fru talman! Vad gäller organisationsfrågan så är det inte den utvärderingen man talar om. Jag tycker att det kunde vara ett första steg om uppföljningsgruppen kunde titta på detta, men det är inte vad reservanterna faktiskt kräver. Jag missuppfattade frågan om IT-området och ifall redan satsade medel har fått effekt. Nej, det kan man väl hålla med om att de inte har. Det kanske har gjorts felsatsningar när det gäller de resurser som har avsatts på området. Det är viktigt att man köper in de tjänster som man behöver och att de fungerar i stället för att försöka utveckla dem själv. Jag hoppas att man använder pengarna mer effektivt framöver eller att de får den effekt som vi förväntar oss. Men jag är inte IT-expert, och det ska vi inte heller vara här. Vi måste lita på att myndigheterna använder resurserna på rätt sätt. Det får vi också följa upp i särskilda avrapporteringar.
Fru talman! Enligt Margareta Sandgrens inledningsanförande hade vi föregående talare uppehållit oss en hel del vid resurser. Och det är väl inte att undra på, Margareta Sandgren! Det är väl inte att undra på, eftersom det saknas pengar och personal inom verksamheten. I mitt inledningsanförande sade jag: Snacka om er storsatsning! Eftersom jag fick tillbaka detta nu i en fråga från Margareta Sandgren vill jag säga att jag och vi som moderater anser att ni inte har gjort något. Det har inte blivit någon storsatsning, som ni försöker tala om för allmänheten. Men eftersom ni påstår att ni har gjort det så kanske vi kan få exempel på vad ni socialdemokrater har lyckats med för storsatsningar där ni nu har lagt så mycket pengar. Får vi höra nu i kammaren vilka exempel som finns! Som svar på allt vad vi säger här säger Margareta Sandgren: Regeringen följer utvecklingen. Det är något som man uttrycker ofta. Men vi kan ju inte bara hålla på och höra de orden, utan vi vill ha ett resultat av regeringen också. Den måste försöka se till att förbättra på det här området. Som jag sade tidigare: Var och en betalar in skatt för att kunna få känna sin trygghet i samhället. Denna statliga trygghetsförsäkring har man rätt att få.
Fru talman! Vi har satsat resurser. Jag vet inte om Maud Ekendahl tycker att 575 miljoner kronor är lite pengar. Vi tycker att det är en ganska stor satsning - en av de större som har gjorts under ett enskilt år. Vi återkommer i nästa års budget, vilket också framkommer av den budgetpropositionen, och lägger ytterligare ett antal hundra miljoner. Som jag sade har regeringen lovat att återkomma med besked om inte resurserna är tillräckliga. Vad har vi då gjort för de pengarna? Hade man inte lagt till några pengar så hade naturligtvis situationen varit helt annorlunda. Då hade den varit ännu värre än den vi kan se nu. Men vi är också oroade. Vi kan se och vi kan höra, och vi ser hur utvecklingen ser ut. Regeringen ska följa utvecklingen. Det säger vi alltid, menar man. Men regeringen gör naturligtvis det, och den gör också insatser. Vi hade inte haft det utvecklingsarbete vi har på en rad områden om inte regeringen hade tagit initiativ. Det sker alltså en massa också, Maud Ekendahl. Det som skiljer Socialdemokraterna och Moderaterna åt är att vi tycker att den andra delen, dvs. satsningar på välfärden, är väl så viktig. Vi vill inte satsa enbart på polisen på bekostnad av välfärden. Därför tycker vi att det är viktigt. Vi måste alltså hålla en balans här, men vi tycker att det är viktigt med resurser till polisen. Det är en trygghet som människor efterfrågar.
Fru talman! 575 miljoner - visst låter det mycket. Jag kan inte säga den exakta siffran, men jag vet att det är minst 200 miljoner kronor som man inte har och som man först får dra bort från den summan därför att man inte blir kompenserad för löner. Då sjunker beloppet, Margareta Sandgren, så att det blir 60 % kvar. Då är det inte lika mycket pengar. Men vi moderater har en budget som anslår 865 miljoner mer än regeringen i år. Därför har vi råd att säga att man måste bättra på rättsväsendet. Margareta Sandgren pratar om det förebyggande arbetet och räknar upp olika områden. Ett område som jag inte hörde - och jag tycker också att det är viktigt med förebyggande arbete - är familjen. Familjen är otroligt viktig. Det är där vi lägger grunden för om barnen ska vara otrygga och begå brott senare i sitt liv. Ett annat område i brottsförebyggande hänseende är närpolisens verksamhet, Margareta Sandgren. Jag har sagt tidigare att närpolis är fjärrpolis i dag. Margareta Sandgren vet ju att polismännen tas från närpolisverksamheten där de skulle jobba med förebyggande arbete till utryckningstjänsten. Anser inte Margareta Sandgren att det är bedrövligt som det är ute på fältet, där man inte kan arbeta med det förebyggande arbetet utan bara måste försöka klara av de akuta situationerna?
Fru talman! Jag har sagt flera gångar att vi är väl medvetna om hur situationen ser ut hos polisen. Vi är väl medvetna om hur situationen är när det gäller lönekompensationen, och den situationen är inte unik för polisen heller. Jag har sagt att vi ska återkomma. Jag är väl medveten om att Moderaterna har föreslagit mer resurser i sitt budgetförslag. Och jag är lika väl medveten om vilka neddragningar ni har gjort när det gäller resurser till familjer och andra. Maud Ekendahl pekar på att familjen är viktig. Det tycker vi också, men för att familjen ska kunna leva tryggt handlar det också om ekonomisk trygghet. Där är ni inte lika villiga att satsa. Jag behöver bara gå till Stockholm för att se hur man drar ned på fritidsgårdar och hur det ser ut på andra områden där Moderaterna inte är lika beredvilliga att satsa pengar. Närpolisen är viktig i det brottsförebyggande arbetet, men det är inte den enda parten.
Fru talman! Margareta Sandgren halkar ganska snabbt in i den gamla socialistiska retoriken när hon drar upp de borgerliga regeringsåren då man lånade till var fjärde polis. Jag blir lite förvånad här, inte minst med anledning av att jag just har läst Rikspolisstyrelsens budgetunderlag för 2002-2004 som Margareta Sandgren själv har varit med och beslutat om. Där skriver man uttryckligen att man för innevarande år måste öka anslagskrediten med 700 miljoner. Man måste få anslagskrediten höjd 2001 från 3 % till 6 %. Är det någon regering som har låtit polisen leva på lånta pengar, så är det den socialistiska regeringen på 2000-talet med en ökad kriminalitet som följd. En annan sak som jag också blir väldigt fundersam över är att Margareta Sandgren säger att polisorganisationen inte behöver utvärderas. Margareta Sandgren har själv varit med och författat detta koncept. Där står det uttryckligen att för att på ett utifrån medborgarperspektivet optimalt sätt utnyttja de befintliga resurserna krävs mer samverkan mellan myndigheterna. Därför tror polisen att man måste utvärdera i framtiden. För att komma längre på den vägen och därigenom öka den andel av resurserna som kan användas för operativt polisarbete på lokal nivå bör emellertid nya organisatoriska strukturer åtminstone övervägas. Har Margareta Sandgren sovit när de här handlingarna har antagits?
Fru talman! Nej, Ragnwi Marcelind, jag sov inte när vi antog de här handlingarna. Jag står bakom dem. Jag vet precis hur situationen ser ut. Men här i kammaren hanterar vi det förslag som regeringen lägger fram. Vi måste också se till så att det finns en balans. Jag har vid ett flertal tillfällen sagt att regeringen återkommer. Ragnwi Marcelind får väl lugna sig lite och avvakta vårpropositionen. Då får vi se vilka initiativ regeringen har tagit i den vägen för att komma till rätta med detta. Nej, jag sover inte under sammanträden. Jag vet inte om det är någon annan av ledamöterna här som gör det heller.
Fru talman! Jag måste ändå få ställa frågan, Margareta Sandgren. Under den här debatten har Margareta Sandgren sagt att de borgerliga kan kräva en översyn av polisorganisationen och att detta skulle anses som något väldigt felaktigt. Samtidigt står Margareta Sandgren bakom en skrivning där Rikspolisstyrelsen själv inser att organisationen inte är bra och att den inte fungerar bra. Nu vill jag tro att det beror på att det behövs mer resurser. Polisen ska inte behöva leva på lånta pengar. Jag håller med Margareta Sandgren om det. Därför tycker jag att det är viktigt att vi inser att det behövs mer resurser. Och det är inte bara poliser som behövs, utan vi måste också satsa på brottsförebyggande arbete och större insatser för att kunna skapa ett tryggt samhälle för alla medborgare. Det finns flera vägar att gå för att uppnå detta. En väg är att se till att sådana här nödrop inte ska behöva förekomma i Sverige, som det går så bra för.
Fru talman! Det är riktigt att man har sagt att man vill göra en översyn av polisorganisationen. Men här pratade vi om en översyn av styrsystemen och inte så som vi har uppfattat att motionärerna vill göra i den här frågan. Det handlar om polisstyrelserna och det styrsystem som finns och att man inte har ett inflytande över den lokala organisationen. Jag är mycket väl medveten om att man hela tiden måste se över om man kan förändra organisationen, varför man ska göra det, om det finns effektivitetsvinster att göra osv. Det står jag också bakom. Nej, jag sov absolut inte, utan jag deltog i den diskussionen också. Det kan andra verifiera. Ragnwi Marcelind pratar om lånta pengar och socialistisk retorik. Om det är någon som har lånat pengar till offentlig verksamhet är det väl den borgerliga regeringen. Det är klart att man kan anklaga oss och prata om att man inte får kompensation för löneutveckling. Men ni lånade ju faktiskt pengar hela tiden för att underhålla den här verksamheten.
Fru talman! Margareta Sandgren frågade mig i vilket forum vi ska diskutera organiserad brottslighet när vi nu har EU. Det är klart att jag tycker att vi ska diskutera denna brottslighet som jag hävdar har förekommit hela tiden, men som EU-konstruktionen och EU-reglerna har underlättat för. Pengar går ju till detta samarbete som mer och mer går från att vara mellanstatligt till att vara överstatligt. Fasta organisationer upprättas. Man säger att det är den organiserade brottsligheten. Det handlar inte bara om överstatliga organisationer som Europol och Schengen, med den administrativa personal som går åt där och den byråkrati som det kräver, som kostar pengar, utan hela den svenska organisationen som också håller på att förändras. Vid varje åklagarmyndighet ska det vara två specialister. Sedan har vi kriminalunderrättelsetjänsten, har vi OLAF. Alla bidrag och alla pengar som finns inom EU-systemet missbrukas, förskingras och fuskas med. Det behövs stora resurser till detta.

Fru talman! EU är ju inte någon gammal organisation. Vi har inte haft den så länge. Det tar tid att förändra. Vi kan gå tillbaka i svensk historia. Det tog ganska lång tid också att bygga upp det samhälle som vi har i dag, organisationsmässigt och på många andra sätt, och att vinna nya reformer. Det tar lite tid att bygga upp. Naturligtvis ska man vara kritisk och hela tiden följa upp och förändra. Och jag tror att Sverige är pådrivande i många av de här frågorna.

Då följer frågestund. Följande statsråd kommer att delta: kulturminister Marita Ulvskog, statsrådet Ulrica Messing, statsrådet Leif Pagrotsky, statsrådet Britta Lejon och statsrådet Lars-Erik Lövdén. Kulturministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.
Herr talman! Jag har en fråga till kulturministern. Jag har blivit uppmärksammad på att ett EU-projekt är på gång som handlar om att digitalisera en stor mängd kartor som i dag finns ute i regionerna i olika arkiv. Det låter i sig bra. Det är tänkt att öka tillgängligheten för allmänheten genom Internet. Men det finns ett mycket stort problem bland en hel del mindre. Efter skanningen, som det heter när man avfotograferar dem, har man tänkt att placera alla kartorna i en depå i Ånge och förvara dem där. Därför skulle jag vilja fråga vilken uppfattning kulturministern har om den tänkta centraliseringen av svenska lokala och regionala kartor - kartor som funnits i regionerna i hundratals år till gagn för forskning, exempelvis.

Herr talman! Detta är en fråga som hanteras av ansvariga myndigheter, alltså Riksarkivet och Lantmäteriet. Där kan jag inte ingripa. Däremot har jag naturligtvis hållit mig noggrant informerad om denna fråga. Det är precis som Lennart Kollmats säger: Det kommer att öka tillgängligheten till arkiven. Jag har nu förstått av en uppgörelse och ett pressmeddelande som de berörda myndigheterna, alltså Riksarkivet och Lantmäteriet, har skickat ut att originalhandlingarna ska gå tillbaka till regionerna och till landsarkiven när digitaliseringen är genomförd i Fränsta. Det är de uppgifter som jag har fått under hand, och de har också delgetts allmänheten i pressmeddelanden. Jag utgår från att det är korrekta uppgifter.
Herr talman! Tack, kulturministern! Det var en glädjande omsvängning som måste ha skett under de senaste två dagarna, för sådana uppgifter har jag inte fått. Det är i sig väldigt bra med tanke på det värde som dessa kartor har. Jag vet att man uppe i Gävle har kartor sedan 1600-talet och hade tänkt sig ett kartmuseum. Då finns det tydligen möjligheter för dem att förverkliga den idén. Tack för svaret!